Fru talman! I det senaste kan jag bara instämma med Per Bill, fru talman. Det gäller att vi är väldigt försiktiga. Vi sitter i utbildningsutskottet och får en radda av forskningsönskemål från alla de partier - inget är bättre eller sämre än det andra. Jag tror att det är viktigt att vi håller oss kalla och inser att mycket växer fram just i dialogen mellan forskarna själva och det omgivande samhället. Men vi måste skapa förutsättningar för att bryta gränserna och för att göra kraftsamlingar över ämnesgränser, för det finns naturligtvis en risk många gånger för att också forskarsamhället sitter fast i gamla strukturer. Där tror jag att det nya vetenskapsrådet kan hjälpa till. Sedan vill jag säga väldigt bestämt att vi inte kommer att få någon ensidig, enkel forskningsorganisation i Sverige. Vi har självständiga myndigheter, med alla våra lärosäten och stiftelser. Det finns en mängd aktörer också på den svenska arenan. Men vi förändrar, förbättrar och förenklar den centrala rådsorganisationen och gör den betydligt mer kraftfull med de förslag som regeringen och utskottet har gett. Jag vill ge ett exempel på bra samband. Jag tycker att det finns mycket värdefulla samband mellan Rådet för sociala frågor och arbetslivet. Vi ser det med de problem som nu diskuteras på arbetslivets område. Jag mötte det när jag jobbade med Socialtjänstutredningen, och såg att den enskilt viktigaste sociala frågan är människors möjlighet till etablering och förankring på arbetsmarknaden. På det sättet har man väldigt seriöst, först i Forskning 2000, sedan hos remissinstanserna och sedan hos de utredningsgrupper som regeringen har jobbat med format den råds och myndighetsorganisation som vi ska ta ställning till i dag.
Fru talman! Inger Lundberg talar här om hur forskningen är i dag och de framsteg som vi har gjort. Det känner vi till, och vi tycker att det är bra. Det var så Inger Lundberg inledde sitt anförande, för att snabbt därefter övergå till att tala om att vi kristdemokrater inte har vetat hur vi ville ha forskningen. Jag vill gärna uppmärksamma Inger Lundberg på att om hon hade läst vår motion tydligt hade hon sett att vi tar ställning till en organisation som vi inte har i dag. Vi vill också ha en annan organisation för finansiering, och vi vill att den ska vara kopplad också till de som utför forskningen på beställning av olika slag. Detta blir bekymmersamt. Om man talar om hur det är i dag så är vi oroliga för att den centralisering som regeringen väljer ska försämra den möjlighet till god forskning som finns i dag. Det hade varit hederligare av Inger Lundberg att i stället för att frustreras och hoppa på mig och säga att jag talar om ministerstyrd forskning erkänna att vi varken under Thams eller Unckels tid hade den centralstyrda forskning som vi är på väg att få genom den modell som vi ska fatta beslut om. Den modellen innebär att regeringen - och i det yttersta och i realiteten handlar det då om vår utbildnings och forskningsminister, som han redan kallas - ska tillsätta en ordförande för vetenskapsrådet. Därigenom ska pengar gå till forskning. Det begriper jag, och det begriper Inger Lundberg. Den centraliseringen har vi aldrig haft tidigare. Det är den som vi opponerar oss emot. Vad vi kristdemokrater har försökt göra är att hitta en balans mellan centralisering, decentralisering, konkurrens och trygg basfinansiering. Hur resonerar Inger Lundberg när hon försvarar modellen med att inledningsvis ta upp hur det är i dag?
Fru talman! Jag har förstått på Yvonne Anderssons ganska mångordiga inledning och replik att hon vill ha en annan organisation än den vi har i dag. Jag har också förstått på henne att hon vill ha en annan organisation än den utskottet föreslår. Men Yvonne Andersson har inte talat om vilken organisation hon vill ha. Kd är ju inte ett litet pluttparti längre, och då kan det finnas krav på att man har en ordentligt genomtänkt uppfattning. Så schysta är ändå moderaterna i den här debatten. Om borgerligheten ska vara någon form av regeringsalternativ tror jag också att väljarna förväntar sig att det finns något sorts gemensam uppfattning i frågan. När det gäller frågan om ordförandeskapet i forskningsråden så tycker jag fortfarande att Yvonne Andersson har anledning att be forskningsrådens ordförande om en rejäl ursäkt. Antingen så är de ministerstyrda, som Yvonne Andersson gav intryck av, eller så är de självständiga företrädare. Jag vill också klart säga att vi har bl.a. markerat i utskottstexten det som hela tiden har sagts av regeringen om att t.ex. ämnesrådens huvudsekreterare tillsätts av ämnesråden. Det är självständiga uppdrag för dem. Det är inte heller Thomas Östros personligen som tillsätter rådsordförande, utan det gör regeringen in pleno, precis som regeringen Bildt och regeringen Carlsson in pleno har gjort det tidigare etc., etc.
Fru talman! På något sätt väljer Inger Lundberg att tala om att hon inte har läst de förslag vi har haft på forskningsorganisation. Vi har skrivit det, men det har inte uppfattats av Inger Lundberg - och det är ett problem som vi inte kan lösa här och nu. Det andra gäller forskningsrådens ordförande och i vilken mening de är styrda av regeringen när regeringen väljer ut dem. Om Inger Lundberg hade lyssnat på mitt anförande skulle hon ha hört att jag inledde det med att säga att om man skulle titta på detta rent teoretiskt, i det slutna rummet, så skulle modellen kunna vara bra i flera avseenden. Men om man tittar på hur det realistiskt blir, när det handlar om människor och om oerhört starka intressen på en mycket bred bas både på djupet och bredden, så ser man att detta inte kommer att vara självklart. Därför har jag pekat på att en centralisering innebär faror. På Unckels och Thams tid fanns det nämligen många fler forskningsråd som hade fler ordförande som tillsattes på ett något annorlunda sätt än fallet blir när vi får en minister med få ordförande och få forskningsråd. Jag har försökt uppmärksamma att centraliseringen inte självfallet är av godo för den goda forskning vi har i dag. Tittar vi på den parlamentariska utredning som gjorts tidigare med Forskning 2000, som hade diametralt annorlunda utgångspunkter, ser vi att man kanske inte skulle ha låtit pendeln svänga så rejält till det förslag som ligger i dag.
Fru talman! Jag får naturligtvis be Yvonne Andersson om ursäkt om jag inte fullt ut har uppfattat kd:s förslag. Det var väldigt mycket fina, värdeladdade ord i Yvonne Anderssons anförande. Men jag uppfattade mycket lite av struktur när det gäller alternativ organisation. Det finns en risk att det dunkelt sagda också blir det dunkelt uppfattade. Jag förstod på Yvonne Anderssons andra replik att den organisation som utskottet föreslår egentligen är väldigt bra, men att risken är att det blir väldigt konstigt folk som jobbar med den. Därför kan vi alltså inte använda oss av den. Vi gör bedömningen från utskottsmajoriteten att det kommer att finnas både kompetenta och självständiga forskare och allmänföreträdare som går in i de nya rådsorganisationerna. Vi vet att Sverige har en flora av en mängd aktörer på forskningsområdet som garanterar suveränitet, självständighet, frihet och en öppen forskardebatt.
Fru talman! Inger Lundberg diskuterar ganska mycket om kvalitet och den fria forskningen i sitt anförande. Hon berättade också en historia om en kvinna som började doktorera, vilket är väldigt bra och intressant. Inger Lundberg lägger stark tonvikt på kvalitet, och diskuterar de mindre och medelstora högskolorna. Jag undrar hur hon då i sitt nästa steg funderar kring hur de här mindre och medelstora högskolorna ska konkurrera när det gäller forskningråden och se till att de får en bra fortsatt forskning, om de inte har möjligheten till en grundforskning och pengarna i grunden. Det andra är organisationen som vi diskuterar här i dag kontra resurserna. Flera har ju varit inne på detta och funderat över hur det kan komma sig att vi lägger fram ett organisationsförslag innan vi vet hur det ska fungera med resurserna. En koppling kan ju vara att vi för ett par veckor sedan diskuterade en proposition där bl.a. en gymnasieexamen skulle vara med, men man valde att plocka bort den eftersom vi i höst också ska diskutera antagningen till högskolor och universitet. Vi såg då att detta har så stor samhörighet. Hur kommer det sig att ni inte har sett den här samhörigheten och valt att lägga fram det som ett gemensamt förslag?
Fru talman! Visst är pengar viktiga för alla lärosäten. Därför var det så positivt att den socialdemokratiska regeringen under den förra mandatperioden kunde genomföra en mycket kraftig relativ ökning av de fasta forskningsresurserna till de mindre och medelstora lärosätena. Det var det som ledde till att bl.a. högskolorna i Örebro, Karlstad och Växjö kunde ta steget att bli universitet. Därför är det så värdefullt att Thomas Östros slog fast de ökade resurser som gick till ett antal lärosäten, bl.a. de nya universiteten och de med vetenskapsområden. Jag har ju varit rätt länge i riksdagen nu. Jag minns hur tufft det var under de borgerliga åren när Centern var med i regeringen. Då var det omöjligt att få en allvarlig diskussion om resurser till mindre och medelstora lärosäten. Det blev möjligt först när Centern bröt sig loss ur det borgerliga samarbetet och började samverka med socialdemokratin. Socialdemokratin har fortsatt dessa satsningar under den här mandatperioden. Men det handlar inte bara om pengar. Det handlar också om profilering. Vi kan ta exemplet med Örebro-Linköping, som Yvonne Andersson nämnde tidigare. Där samverkar man kring handikappforskningen. Denna samverkan mellan två inte så stora lärosäten leder till att man kan göra väldigt spännande saker. Sedan vill jag slutligen säga, Sofia Jonsson, att jag tror att det är väldigt klokt att vi har en organisation i sjön när vi gör olika satsningar inför nästa år. Jag tror att forskarsamhället är tacksamt för att regeringen hade förmågan att fatta beslut och att man inte var så vankelmodig som några av de borgerliga partierna här visar sig vara.
Fru talman! Det var intressant att Inger Lundberg i den här debatten säger att Centrum för handikappvetenskap, som ligger i Linköping och Örebro, är viktigt, eftersom hon inte har deltagit och sagt att vi kan lägga mer pengar där. Jag fick inte riktigt svar på mina frågor. När man börjar diskutera en organisationsförändring brukar man också diskutera hur den ska se ut, vilka resurser vi kan använda oss av och framför allt hur organisationen i sin helhet kan få del av resurserna. Det är ju detta som är så oklart. Man har inte lagt tillräckliga resurser på de mindre och medelstora högskolorna. Växjö fick ju först skylten universitet och ganska sent därefter resurser till att bygga upp det. Det är alltså en retroaktiv politik. En retroaktiv politik håller inte i längden. Om man ska ha förutsättningar att lyckas som en mindre eller medelstor högskola måste resurserna finnas med från början så att man får tillgång till medlen och möjligheter till en bra forskning.
Fru talman! Sofia Jonsson vet mycket väl att universiteten i Örebro, Växjö och Karlstad fick resurser precis i enlighet med de löften som Carl Tham och statsministern gav vid presskonferensen om de nya universiteten. Nya resurser skulle tillföras i precis den ordning som de har tillförts. När det gäller organisationen vidhåller jag att det är en styrka att ha en kraftfull och flexibel organisation i sjön när man förstärker forskningen på olika områden. Vi har en bra organisation för forskningsarbetet ute på de olika lärosätena. Vi kommer att få en modern forskningsrådsorganisation, och det är inte tack vare t.ex. Centerpartiet. Utan det är trots Centerpartiet som mer har pratat om mañana och att vänta, fast vi har så mycket underlag.
Fru talman! Inger Lundberg inledde med att berätta om en kvinna som doktorerade. Jag tycker att det var ett trevligt exempel. Men det är inte särskilt typiskt. Sverige ligger lågt i statistiken när det gäller kvinnliga doktorer. Vi ligger lägre än t.ex. Spanien, för nämna ett exempel, men det gäller många andra länder också, t.ex. USA m.fl. Vi ligger över huvud taget lägre när det gäller antalet människor som doktorerar i förhållande till befolkning och antal studenter än jämförbara länder. Det är en fråga som vore värd en lång diskussion för sig. Inger Lundberg säger att det är svagt att vi bara säger nej. Men det som jag tycker är svagt, fru talman, är att det är så många viktiga frågor som skulle ha behövt besvaras först. En av de viktigaste frågorna är t.ex. hur vi säkrar forskningens och högskolornas autonomi. Det handlar om sådana saker som hur styrelser utses och hur stor del av forskningsresurserna som ska styras av politiska riktlinjer. Det handlar om sådana saker som vilka politiska riktlinjer vi ska ha för de här områdesinriktade nya forskningsråden. Hur vi än resonerar, om vi kallar det ministerstyre eller något annat, blir risken för ett starkt politiskt inflytande större när nyckelpersoner på olika nivåer utses av regeringen. Sedan kan de variera från regering till regering hur man utnyttjar det inflytandet. Låt mig försöka sammanfatta detta i en fråga. Det var många av de principiellt viktiga frågorna som Inger Lundberg inte tog upp i sitt anförande. Hur ser Inger Lundberg på förhållandet mellan fasta resurser direkt till högskolor och universitet och de resurser som går till råd som ska dela ut pengar för sökta projekt? Det har ju bl.a. med universitetens och forskningens autonomi att göra.
Fru talman! Det är viktigt att vi säkrar de fasta forskningsresurserna till lärosätena. Därför är jag väldigt glad över att socialdemokratin, trots de tuffa besparingar som har varit under 90-talet, i stort sett har klarat att hålla de fasta forskningsresurserna oförändrade i fasta priser. Det har t.o.m. skett en ökning under senare år. Sammantaget har lärosätena faktiskt fått en ganska hygglig ökning av forskningsresurserna sedan 1993/1994. Jag tror att det är en ökning på uppemot 17 %. Det största besparingarna har genomförts på forskningsråden. Jag antar att också Ulf Nilsson är medveten om att vi har haft ett oerhört tufft 90-tal som har tvingat fram besparingar på alla områden, även på de områden som vi värnar allra mest. När man nu ska se över fördelningen av forskningsresurserna finns det anledning att se om det finns skäl att stärka resurserna till råden. Hur detta slutligt ska göras är en avvägning som inte är färdig. Utskottet kommer att göra detta i höst. Jag tror att det är angeläget att man inte tappar forskarutbildningen där det är så viktigt, inte minst för kvinnornas skull, att vi gör ordentliga insatser. Men det är också viktigt att vi tittar på råden. Vi får självfallet inte heller glömma bort de fasta forskningsresurserna. Men vi jobbar med begränsade pengar. Jag tycker att det är lite för tidigt att uttala sig om hur den exakta fördelningen ska se ut.
Fru talman! Det här ett exempel på det som jag tycker är grundfelet i den här propositionen. Man borde haft en principiell diskussion om förhållandet mellan fasta forskningsresurser och resurser som fördelas på annat sätt via vetenskapsråd eller vad man kallar det för. Det hade varit intressant att höra om Inger Lundberg över huvud taget har någon uppfattning - om huruvida det ska ske någon förskjutning eller om det ska vara samma förhållande som nu. Det behöver naturligtvis inte vara någon exakt uppfattning. Sedan är det ju ett faktum, och det kan bero på många olika saker, att resurserna till forskningen i förhållande till antalet studenter har minskat kraftigt sedan 1995. Det borde ha tvingat fram en diskussion om hur man ser på forskningsresurserna för framtiden innan man fattar beslut om en organisation. Vi vet ju inte ens hur stor del av forskningsresurserna som den ska omfatta.
Fru talman! Ursäkta, Ulf Nilsson! Vi har haft en forskningsorganisation med ett antal råd som fungerade när vi hade lite mer pengar i systemet och som har fungerat när vi sparade. Den har utifrån de förutsättningar som gavs då varit en hyggligt bra organisation. Nu lägger vi fram förslag om en organisation som fungerar med de resurser som finns till råden i dag och som självfallet kan göra bättre grejer om man får tillgång till mer resurser. Jag måste säga att Ulf Nilssons motstånd och argument är den obotfärdiges förhinder. Det finns inga sakskäl för att avvakta med organisationen. Det skulle bara innebära mer oro för de myndigheter det berör, mer tappad effektivitet att hålla på att skjuta på det här. Det är uppriktigt sagt, herr Nilsson, lite korkat.

Fru talman! Det är en väldigt spännande tid att arbeta med utbildnings och forskningspolitik. Så känner åtminstone jag. Jag tror också att de samarbetspartner vi har i riksdagen smittas av den stämning som finns i vårt land av att utbildnings och forskningsfrågor får en allt större betydelse. Det beror inte minst på att den vetenskapliga utvecklingen är oerhört intressant, ställer svåra frågor rasande snabbt och innehåller en hel del löften inför framtiden. Men det beror också på att det politiskt får en allt större tyngd. När G 8-länderna, de stora industriländerna, de stora ekonomierna i världen, samlades i våras diskuterade man utbildnings och forskningsfrågor. Det har inte hänt tidigare. När regeringscheferna och statscheferna i Europeiska unionen träffades i Lissabon i mars ägnades två dagar åt att diskutera utbildnings och forskningsfrågor och vikten av de frågorna för våra länders utveckling. Det visar också att utbildnings och forskningsfrågorna kommer alltmer i centrum för en strategi för att bygga ett gott samhälle, ett dynamiskt samhälle, ett livskraftigt samhälle. Den här idén om att utbildnings och forskningsfrågorna är spännande och intressanta har inte riktigt smittat av sig på oppositionen. Det är lite tråkigt att lyssna på er. Lusten finns inte riktigt där. Idéerna finns inte riktigt där. Vi har nu under ett års tid lagt fram flera viktiga propositioner och nästan varje gång har svaret från er varit: Det där borde vi vänta med. Det där borde vi utreda. Egentligen är det där inte något bra alls. Men egna idéer har det varit ganska tunnsått med. Det började när vi tillsammans med Gunnar Goude och Britt-Marie Danestig arbetade fram en studiemedelsreform. Det är en viktig reform som träder i kraft nästa år. Det är en stor resursinsats för att göra studiemedelssystemet generösare. Då var det fyra olika besked från de borgerliga partierna, och helst skulle man vänta och utreda vidare. Det fortsatte när vi tillsammans med v och mp lade fram förslag om studentinflytande och kvalitetsgranskning. Det är en proposition som handlar mycket om hur vi kan förstärka våra högskolors arbete med att ge utbildning av allra högsta kvalitet. Studenternas inflytande är naturligtvis viktigt. Den externa granskningen av kvaliteten ska vara mycket ambitiös. Också där var det fråga om utredningar och om att vänta. Det har fortsatt när vi för någon vecka sedan tillsammans lade fram en lärarutbildningsproposition. Den handlar mycket om att stärka den vetenskapliga förankringen för lärarutbildningen, en stor stark forskningssatsning kopplad till lärarutbildningarna. Också där var det mycket missmod från de borgerliga partierna. Nu när vi diskuterar hur vi kan skapa en forskningsfinansieringsorganisation som kan möta de utmaningar som forskningspolitiken står inför är det också där vankelmod och tvekan och inga riktiga egna spänstiga förslag. Det är synd. Utbildnings och forskningspolitiken är så pass viktig att det kräver att vi har en vital opposition som orkar att driva en idérik opposition. Regeringens politik syftar till att bryta väg för kunskapssamhället. Det gör vi på många olika områden. Det finns en sammanhållen idé och en sammanhållen tanke bakom detta. När vi föreslår allmän förskola är det ett steg i att stärka Sverige som kunskapssamhälle. När vi föreslår en ny forskningsfinansieringsorganisation är också det ett sätt att stärka Sveriges möjligheter för framtiden. Utgångsläget är för oss väldigt gott. Det märks oerhört tydligt i EU-samarbetet. Sverige går nu mot att snart vara ordförande. Också i utbildningsministerrådet och forskningsministerrådet kommer Sverige att hålla i ordförandeklubban. Vi möts med stor respekt i de sammanhangen därför att vi har kommit långt i att bryta väg för kunskapssamhället. Sverige som forskningsnation tillhör de absolut mest framstående länderna i världen. Vi lägger ned störst andel av vår BNP i forskning och utveckling, närmare 4 %. Ja, säger man då, men det är ju näringslivet som står för en stor del. Men också det är ett tecken på att vi är på väg in i kunskapssamhället. Vårt näringsliv har förvandlats. Vi lägger också mycket stora statliga resurser på forskning och utveckling jämfört med de flesta andra länder. Sverige är ett intressant land i Europasammanhang som ett föregångsland när det gäller utbildning och forskning. Vi är också ett land som i OECD:s senaste jämförelse, tillsammans med Finland, visar sig ha den högsta andelen av befolkningen med forskarexamen. Det är inte som Ulf Nilsson säger, att vi ligger långt ned. Vi har den högsta andelen. Vi ligger i världstopp. Och det har vi att tacka de stora satsningar för som har gjorts historiskt på forskning och utveckling i Det är klart att den position vi nu har behåller vi inte om vi slår oss till ro. Det behövs mer resurser till forskning, mer resurser till forskarutbildning. Det är ingen tvekan om det. Vi har ett antal år framför oss med väldigt goda resursförstärkningar för forskningspolitiken i Sverige. Det är bra. Men vi behöver också en annan insikt. Det är att trots att vi är nummer ett i världen när det gäller att avsätta resurser till forskning och utveckling är vi ett litet forskningsland. Vi står för ungefär 1 % av världens forskning. Det ger oss ett perspektiv. Det ger oss anledning att fundera kring hur vi använder de stora resurser som det ju är för oss som ett rikt och litet land jämfört med den totala världssatsningen. Hur använder vi dem på klokast möjliga sätt? Det är då organisationsfrågan blir en viktig fråga. Den blir inte ett sätt att flytta klossar och dra linjer och pilar utan ett sätt att försöka skapa en organisation som använder varenda forskningskrona så klokt som möjligt. Det är min utgångspunkt i det här arbetet. Jag har ett par grundläggande principer för hur jag vill se en modern forskningsfinansieringsorganisation. Den första är att den ska ha förmåga till kraftsamlingar, förmåga att vara med och driva prioriteringar. Det är så vi kan ligga kvar i världstoppen. Det är genom att se till att Sverige på flera forskningsområden ligger i den absoluta bräschen. Det handlar t.ex. om humanistisk forskning. Det finns rader av mycket viktiga strategiska områden för Sverige inom humaniora. I globaliseringens tid, i tider av kulturmöten, i tider av social oro är det klart att humanistisk forskning måste ligga mycket högt på prioriteringslistan. Här finns också biotekniken med en oerhört spännande utveckling. Kartläggningen av det mänskliga genomet börjar bli färdigt. Alla länder som har ett starkt intresse av att bedriva modern forskningspolitik står nu i startgroparna för att vidareutveckla detta. Vilken bot kan vi finna på svåra sjukdomar? På vilket sätt kan vi förstå hur människan fungerar på ett bättre sätt? Kan vi dessutom få småföretagsamhet och stora företag att dra nytta av de resultaten är det viktigt för vårt välstånd som människor och som ekonomi. Det är viktigt med en kraftsamling. Den andra viktiga principen är att vi ska ha en forskningsfinansieringsorganisation som är så bred att vi tillåter ämnesområden och problemområden att mötas. Vi ska inte ha en sådan organisation som vi har i dag, som jag tror att t.o.m. kristdemokraterna tycker är för stökig, om jag återger er motion. Vi ska ha en organisation som gör att vi får bredare områden och öppnar för möten mellan ämnen. Just där händer det ju intressanta saker. Det är en spännande kunskapsutveckling som inte alltid följer de klassiska ämnesbegreppen. Jag har själv min förankring djupt i ett ämne och tycker att det är klart att ämnet alltid är oerhört viktigt. Men man måste samtidigt kunna se att det händer saker mellan ämnen, inom t.ex. bioteknik. Att starta ett ambitiöst forskningsprogram inom bioteknik måste vara en viktig uppgift för Sverige. Det handlar om djupa kunskaper i naturvetenskap men också om djupa kunskaper kring etiska frågeställningar, kring samhällsvetenskapliga frågeställningar. Den typen av projekt bör ju kunna gå sida vid sida, så att man inte börjar med de djupa naturvetenskapliga frågeställningarna och avslutar med några humanistiska frågor som en kaka till kaffet. På så vis behöver vi få ämnesområdena att komma ihop och resonera under forskningsprojektens gång. Alltså: Skapa en organisation för att skapa möten mellan områden. Det tredje är, och det är jag helt övertygad om, att vi behöver förstärka vår förmåga att prioritera i Sverige. Om jag säger prioritera blir jag ganska stött över att höra människor säga att då är inte humaniora med. För mig är det en självklarhet att det måste finnas med i diskussionen på samma villkor som andra vetenskapsområden. Vi behöver förstärka förmågan att prioritera. Hur gör vi det? Jag vill skapa organisationer och institutioner som gör det möjligt för forskarna själva att starkare prioritera med resurserna. Vi måste ha en stark tilltro till forskarsamhällets förmåga att själv fatta beslut. Det har jag, och det tror jag att man har i kammaren. Därför blir forskarstyret väldigt viktigt. Det blir oerhört viktigt för respekten bland forskarna och för att det verkligen är de vetenskapliga frågeställningarna som styr. Men vi kan hjälpa till att skapa organisationer som gör att det blir lättare för forskarna att fatta de prioriteringsbesluten. Det är en tredje viktig princip i mitt arbete med en ny organisation. Vi har haft ett antal avstämningar med forskningspolitiken. Vi började för ett år sedan med propositionen Vissa forskningsfrågor, där regeringen och riksdagsmajoriteten slog fast vad grundprincipen nu är: grundforskningen. Det fria nyfikenhetsdrivna sökandet efter kunskap är grundbulten i forskningsstrategin. Forskarutbildningen är den strategiska utbildningsformen i Sverige. En kraftig ökning av examinationerna från forskarutbildningen kommer vi att ha stor nytta av för universitetens och högskolornas utveckling, men också för det övriga samhällets utveckling. Då krävs mer resurser. Nu kommer propositionen om myndighetsorganisationen, en fråga som har utretts och stötts och blötts i många år. Forskarsamhället kräver att vi agerar, inte att vi med jämna mellanrum tillsätter en utredning och skapar ny oro i systemet, utan att vi faktiskt fullföljer med ett beslut. Till hösten kommer den forskningspolitiska propositionen - den som ska komma vart fjärde år - med inriktningen och resursfördelningen och med principerna. På det sättet tror jag att vi lägger grunden för en mycket fin framtid för svensk forskning, om vi fattar kloka beslut i riksdagen. De forskningsråd som nu föreslås i propositionen är först och främst vetenskapsrådet. Det är ett vetenskapsråd som håller samman de olika vetenskapliga ämnesområdena. Vi har ämnesråd för humaniorasamhällsvetenskap, för naturvetenskap och teknik och för medicin. De ämnesrådena kommer naturligtvis att ha ett stort ansvar för ansökningar som kommer från forskarna kring forskningsprojekt, precis som det fungerar i dag. Det är en viktig del i forskningens liv. Vetenskapsrådets styrelse kommer att ha en möjlighet att driva det som också är så viktigt, nämligen kraftsamling och gränsöverskridande och - med hjälp av den styrelseformen - kommer den att få det att fungera mycket bättre. Vi behöver kraftsamlingar kring en rad viktiga områden, och då blir styrelsen väldigt viktig. Ämnesråden får forskarmajoritet, valda av forskarna. Det är en viktig del i den akademiska friheten. Inte, som Per Bill och andra brukar tro, att forskningsfrihet handlar om stiftelser som har styrelser som utser sig själva och som aldrig behöver fråga forskarna vad de ska göra. Det är inte forskningsfrihet, det handlar om makt och pengar. Forskningsfrihet handlar om att forskarna själva får styra prioriteringarna. Det är en viktig del. Vetenskapsrådet blir det centrala grundforskningsrådet i Sverige. Det instiftas genom lag för att inte Per Unckel eller Per Bill, när det kanske - Gud förbjude - blir dags för regeringsskifte någon gång i framtiden, får chansen att ta undan forskarstyret utan att komma till riksdagen och ta en debatt om saken. Det är viktigt. Det är ett s.k. Unckelskydd som vi inför. Vi inför två råd för två väldigt viktiga framtidsområden, nämligen sociala frågor och arbetsliv. Det handlar om forskning kring det som rör människan, de sociala frågeställningarna som blir allt viktigare i vårt samhälle, arbetslivet som i stora delar har en stark koppling till detta. Vi får ämnesområden att möta varandra, och vi stärker forskarstyrningen. I det andra rådet, forskning kring ekologisk uthållighet, möts lantbruket, miljöforskningen och samhällsplaneringen i forskningsprojekt som handlar om hur vi bygger Sverige ekologiskt uthålligt med förstärkt forskarstyre med forskarmajoritet. Den fjärde myndigheten, forsknings och utvecklingsmyndigheten, får ett brett ansvarsfält som handlar om att stimulera innovationerna, kopplingen till näringslivet - inte minst till små och medelstora företag som får chans att spela på utrymmet från att initiera forskningsprojekt till att vara med i utvecklingsprojekt. Att få den här sammankopplingen, att också ha med sig ett innovationsperspektiv är också väldigt viktigt. Jag tror att det är möjligt att hålla de bollarna i luften samtidigt. Det är den starka uppslutningen från riksdagen kring att det är vi, och bara vi, som kan garantera den fria forskningen. Alla andra finansiärer kommer förr eller senare att ha synpunkter på resultatet och vilja styra detta. Det är vår huvuduppgift. Staten har, med de resurser som nu går till sektorsforskning i den nu reformerade organisationen, ett intresse av att stimulera problemorienterad forskning. När vi kommer till den framtida resursfrågan är det en viktig avvägning. Hur ser vi det framöver? Vilka ska ha nya resurser? Var ska vi göra förstärkningar? I den diskussionen finns både fakultetsmedlen och de nya råden med. De ger en fin möjlighet till satsningar från riksdagens sida. Om det för jag gärna en fortsatt dialog med er, och gärna med borgerliga partier, om ni hittar sugen igen att kreativt diskutera framtidsfrågorna. Det återkommer vi till i forskningspolitiska propositionen. Den här propositionen handlar inte om att ta pengar från sektorsforskningen, att föra över till fakultetsmedel eller något annat, som en del av er har fått för er. Nu bygger vi med de resurser som i dag finns till råds och sektorsforskningsorgan en ny organisation som gör att vi kan möta framtiden på ett mycket bättre sätt än med den gamla, och med de grundläggande principer som jag har beskrivit, där tilliten till forskarsamhället och kravet på kraftsamling och prioritering är den grundläggande tonen i propositionen. Tack!

Fru talman! Det talades om tid och plats. Vad är det för fel på utbildningsutskottet på plan 4 i Riksdagshuset? Där diskuteras forskningsfrågorna och utbildningsfrågorna. Delta i detta konstruktivt. Gör inte som ni har gjort vid ett stort antal propositioner, utan att ha väl genomtänkta egna förslag. Den här gången är moderaterna lite av ett undantag. Det vanliga brukar vara ett blankt avvisande och att man kräver nya utredningar. Delta konstruktivt i utskottsarbetet! Jag träffar gärna borgerliga företrädare under sommaren och ser om det finns anledning att fortsätta att hitta arenor för samarbete. Sektorsforskningen, eller den problemorienterade forskningen, är en väldigt viktig del av vår forskning. Jag ser inte proposition som ett sätt att dra undan medel från problemorienterad forskning för att föra över till grundforskning. Det finns heller inget stöd för detta i riksdagen. Det är en viktig del av vår forskning att också kunna styra medel mot ämnesområden som vi tycker är viktiga. När vi nu gör stora satsningar framöver är fokus riktat på grundforskning och forskarutbildning. Det har jag talat om, och det är viktigt. Det är också de beslut som riksdagen har fattat efter en proposition som regeringen lade fram förra året, och det är viktigt. Med propositionen ser vi till att den problemorienterade forskningen får en bättre, mer adekvat organisation som gör att vi kan behålla inriktningen på viktiga problemområden men också förstärka kvaliteten och dynamiken i den forskningen. Det är en av huvudpunkterna i reformen.

Fru talman! Jag vet inte om Per Bill lyssnade på mitt anförande. Jag tycker att jag ganska grundligt motiverade varför det är så viktigt att lägga fram propositionen och få ett slut på den långa period av osäkerhet kring myndighetsorganisationen. Det är viktigt. Det finns många starka skäl att göra det. Det gäller att få en organisation som är mindre splittrad - mindre stökig, med kd:s ord - och en organisation som förmår att gå över gränser och låta ämnesområden mötas. Det gäller att förstärka forskarstyrningen så vi får en större respekt i forskarvärlden för den så viktiga problemorienterade forskningen och på det sättet få en mer dynamisk forskning. Det finns många starka skäl. Per Bill får väl läsa protokollet. Det är ett mycket gott samarbete med Gunnar Goude och Britt-Marie Danestig. Jag har ingenting att klaga på det. Det är människor som är djupt kunniga om forskning och utbildning. De bidrar varje gång högst väsentligt till propositionernas utformningar. Vad de själva kallar sig får de nog själva berätta. Men jag är mycket nöjd med det samarbetet.
Fru talman! Vi har hört en rad svar på de frågor som vi har funderat över. Idéerna finns inte, säger dock utbildningsministern om oppositionen. Jag vill precis som Per Bill snabbt säga: Visst finns suget. Vad vi har varit tveksamma till är att det inte finns konsekvensanalyser av de förslag som läggs fram. När det blir en socialiseringsprocess - som har skett med samtliga de propositioner som ministern här har radat upp - blir vi oroliga att man glömmer bort den mångfald och den etablering på olika områden som dock har skett. Vi ser fram emot en träff med datum, tid och allt och ställer gärna upp för att i möjligaste mån diskutera, eftersom en bred partiförankring skulle ge en långsiktighet. Ministern talar om att forskningens frihet handlar om att forskarna ska få styra. Jag hade en fråga i mitt anförande som jag gärna vill ha svar på. Jag vill ställa den återigen. Den handlar om centraliseringen. Jag är orolig för den konkurrens som i dag sker på lärosätena för att så många forskare som möjligt ska kunna få vara med och styra in på sina områden. Man ska kunna profilera sitt lärosäte inom olika vetenskapsområden. Det går förlorat om man inte ger rejält med basresurser till forskningen på lärosätena. Såvitt jag har förstått ministern i olika intervjuer, och också vid besöket hos utskottet, ska det inte komma mer fakultetsmedel. Vi vet att det är ytterst begränsat med resurserna på lärosätena i dag. Det har gått så långt att vissa forskningsinstanser inte har kunnat ge medel till lärosätena utan att samtidigt se till infrastrukturer. Hur tänker ministern ta hand om det problemet?
Fru talman! Det är en väldigt viktig frågeställning som gäller balansen mellan fasta resurser och rörliga resurser. Den akademiska friheten kommer både ur fakultetsanslagen och från de forskarstyrda rådsanslagen. Det som kan vara ett hot mot akademisk frihet är naturligtvis andra externa finansiärer som forskarna själva inte har något inflytande över. Balansfrågan är viktig att diskutera. Realt har fakultetsresurserna varit oförändrade under de oerhört tuffa år vi har bakom oss. Nu har vi tidigarelagt satsningar på de nya universiteten som har fått vetenskapsområde. Det är en kvarts miljard kronor i upptrappning av fasta anslag som till mycket stor del går till humaniora och samhällsvetenskap. Det gör att vi är inne i en satsningsperiod på humaniora och samhällsvetenskap. Vi kommer till den frågeställningen i forskningspropositionen efter sommaren. Den ska bli intressant att diskutera under sommaren med Yvonne Andersson och Per Bill, och kanske också fler av de borgerliga partierna är intresserade. Det är en väldigt viktig frågeställning. Jag ser framför mig en satsning på forskarutbildning. Den är naturligtvis kopplad till fakultetsanslag. Det är så vi finansierar forskarutbildning. Om vi i Sverige ska klara av att behålla vår förstaplats i konkurrensen i världen ser jag det som väldigt viktigt att vi när vi gör satsningar ser till att också forskningsråden har en möjlighet framöver att stärka sin roll. Där är anslagen konkurrensutsatta. Det är en knivskarp konkurrens. Det är då väldigt viktigt att kvaliteten hamnar i fokus. Jag är främmande för att säga: Allt till det ena och inget till det andra. För mig är det väldigt mycket en avvägning och en diskussion. Det talades om socialiseringsprocessen. Den har möjligen varit att vi har lärt känna varandra, Gunnar Goude, Britt-Marie Danestig och jag. Men de propositioner vi har lagt fram har ingenting med socialism att göra. Däremot har vi nu sett till att få en bättre organisation för forskningsfinansiering, bättre och generösare studiemedel, starkare kvalitetsgranskning av våra högskolor och att genomföra en rad andra förslag som är viktiga.
Fru talman! Ministern talade om att prioritera och sade att han var beredd att ta upp frågan om humaniora. Anledningen till att vi ofta lyfter upp den frågan - jag tror att jag har gjort det vid varje tillfälle - beror på att vi inte har sett den prioriteringen. Vi är måna om den. När vi väckte våra motioner på propositionen om lärarutbildning lyfte vi också fram att det inte hjälper att skriva att man vill ha en nära forskningsanknytning kring verksamheten. Vi vill se det i utveckling. Då kan vi räkna med att Stockholms lärarhögskola kanske i stället för 6 eller 7 % kan få 16 eller 17 % per capita som på andra lärosäten. Det är vad vi tycker är viktigt, och vi vill vara med att diskutera. Jag tror inte att vi är så långt ifrån varandra. Jag tror att både regeringen och vi är måna om att Sverige ska vara en kunskapsnation. Vi har inte satt oss ned för att diskutera på bred front för att nå målet. Hur ser utbildningsministern på t.ex. utbildningsvetenskap? Går det att öronmärka pengar till detta viktiga område inom humaniora så att det går att se att humaniora i vissa sammanhang får prioritet 1?

Fru talman! Yvonne Andersson frågar hur jag ser på utbildningsvetenskap.

Vi femfaldigar resurserna. Vi anger inriktningen i form av en organisation där vi gör den största satsningen på utbildningsvetenskap som någonsin har gjorts i landet, för att äntligen få en knäck i kurvan. Detta ska visa att lärarutbildningen måste ha en livskraftig forskning som grund för att bli en riktigt bra utbildning. Utbildningsvetenskap är en av de viktigaste strategiska framtidsområdena för ett samhälle som Sverige, som bygger alltmer av sitt samhällsliv på kunskap. Det är ett klart svar på hur jag och regeringen ser på utbildningsvetenskapens framtid.

Fru talman! Det är naturligtvis riktigt som utbildningsministern säger att vi har en situation med mycket spännande forskning här i landet när det gäller antalet doktorer. Utbildningsministern talade om första plats. Jag vet inte riktigt vilken statistik han syftar på. Men när det gäller antalet doktorer ligger vi på ungefär snitt med jämförbara länder i Europa och USA i förhållande till befolkningen. Däremot ligger vi väldigt långt ned inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, vilket är ganska allvarligt. Naturligtvis finns det mycket bra forskning, men det finns en brist på resurser. Antalet doktorer och forskaranställningar har minskat i förhållande till antalet studenter. Alla de kurvor där man jämför antal studenter och antal forskare på universitetet skiljs väldigt tydligt åt ungefär år 1995. Det finns en del allvarliga saker att diskutera när det gäller hur vi ska hänga med. Det handlar både om grundutbildningens kvalitet vad gäller brist på doktorer och om resurserna till forskningen. I det här läget blir den första åtgärden att sätta i gång med en stor omorganisation, medan vi från Folkpartiet och även från de andra borgerliga partierna tycker att det hade varit viktigare att börja en riktig diskussion om hur vi ska öka resurserna till forskning och postdoktorala tjänster. Den diskussionen behövs nu. Man måste ta våga ta upp den här frågan - antingen helt enkelt på något sätt överföra betydligt mer resurser till forskningen, öka resurserna eller minska utbyggnadstakten. Det är ett allvarligt problem. Jag hinner nog ställa en konkret fråga om den här organisationen, som jag tycker är lite hastigt uppkommen. Det är oklart med ansvarsförhållandena när gäller vetenskapsråden. Det står å ena sidan att ämnesråden inom vetenskapsråden ska få bestämma själva, men å andra sidan står det att de ska följa riktlinjer. Det är alltså oklart vilken självständighet de har. Samtidigt ska vetenskapsrådet få egna pengar att fördelas centralt. Friheten för ämnesråden är oklar.
Fru talman! Ulf Nilsson har helt rätt i att det behövs mer resurser till forskning. I alla förhandlingar om framtida resurser, dvs. de som framför allt förs i vårpropositionerna, har vi tagit fram rejäla resurser till forskningen - 1,3 miljarder i resurshöjning under de kommande åren. Det är ett starkt och tydligt besked om hur regeringen ser på vikten på satsning på forskning framöver. Sammantaget ökar resurserna för högre utbildning, studiemedel och forskning med 9 miljarder denna mandatperiod. Jag tror att Ulf Nilsson inte kan hitta något motsvarande för högre utbildning, forskning och studiemedel om han tittar bakåt i tiden. Sverige ligger väldigt väl till i statistiken när det gäller just forskarexaminationer. OECD kom ut med sin statistik Education at a Glance 2000 för några veckor sedan. Där visar man andel per genomsnittlig åldersgrupp som har examinerats från forskarutbildningen under 1998. Sverige ligger i den absoluta toppen tillsammans med Finland. Bara Schweiz ligger före, men där finns invändningar mot beräkningssättet. Sverige och Finland ligger i den absoluta världstoppen enligt OECD:s Education at a Glance. Jag tror inte att Ulf Nilsson i längden kan bedriva politik på det sättet. Varje gång vi lägger fram en viktig proposition är Ulf Nilssons invändning att detta borde utredas vidare. Det finns knappast någon fråga i forskningspolitiken som är så så väl genomarbetad och genomdiskuterad som organisationen för forskningsfinansiering. Det behövs beslut i det ärendet.

Fru talman! Enligt Vetenskapsakademiens senaste rapport som är på gång ligger vi på ungefär snitt när det gäller antalet doktorer men långt ned i fråga om naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsministern säger att förslaget till omorganisationen är väl genomarbetat och väl genomtänkt. Vi har försökt på den knappa tid som står till buds här att visa att vi tycker att det saknas en hel argument för att sätta i gång med den här omorganisationen. Vi tycker tvärtom att vi riskerar att råka ut för en tempoförlust genom det. Jag upprepar det flera har sagt och det jag själv sade förut, fru talman, att om det är så väl genomarbetat borde det har varit ute på en riktig remissomgång, och det borde ha diskuterats både över partigränser och i andra sammanhang. Jag ser fram emot det som utbildningsministern tog upp tidigare, att vi kan reparera lite grann bristerna i diskussionsklimatet genom att samtala i god tid innan nästa proposition läggs fram, kanske redan eventuellt under sommarvärmen. Där kommer Folkpartiet väldigt gärna att vara med om utbildningsministern står fast vid sin inbjudan till sådana diskussioner.
Fru talman! Jag tar gärna emot goda idéer och uppslag från Folkpartiet. Men då kräver jag också av Folkpartiet att man har en konstruktiv linje i utbildningsfrågorna. Särskilt i högskolan och forskningsfrågorna har det inte varit annat än att säga nej och passa när det gäller de konkreta förslagen. Vad vill Folkpartiet annat än att vänta? När det gäller resurserna menar Ulf Nilsson att det har sparats på forskning och att resurserna har minskat sedan 1994 när Folkpartiet ansvarade för forskningspolitiken tillsammans med Moderaterna. 1998 Det som har hänt är att viktiga finansieringsvägar har stärkts, dvs. forskningsstiftelserna som ju är skattepengar omvandlade till stiftelser men onekligen skattepengar, EU-pengar som också skattepengar som har tagit vägen via EU. Det har varit en stark pluspost i svensk forskning tillsammans med en del andra finansiärer, men framför allt statliga pengar. Sedan har budgetkrisen, saneringen, medfört att fasta forskningsresurser i form av fakultetsmedel varit realt oförändrade och forskningsråden har fått dra ned. Jag tror inte att Ulf Nilsson menade att det var möjligt att göra något annat än det som är gjort. Men forskningsresurser som sådana på högskolor och universitet i Sverige har haft en mycket kraftig ökning genom åren. Det är viktigt att komma ihåg. Det gäller också när vi tittar lite närmare på fördelningen mellan olika vetenskapsområden. Faktiskt har humaniora undansparats de största besparingarna under saneringsåren jämfört med andra typer av forskningsområden. Inom humaniora har de totala forskningsoch utvecklingsresurserna ökat under 90-talet. Den procentuella ökningen för humaniora har varit minst lika stor som för övriga vetenskapsområden i genomsnitt. Medicin, lantbruks och skogsvetenskap har fått neddragningar som är mycket större än vad humaniora har haft. Krisen kunde vi aldrig bortse ifrån. Alla områden fick spara. Trots allt är det mer FoU-resurser i Sverige i dag än det var innan krisen.
Fru talman! Thomas Östros sade i sitt anförande och upprepade det i replikskiften att forskningsvärlden kräver en ny organisation. Det kan vara riktigt, men man kräver också en långsiktigt hållbar forskningspolitik, en decentraliserad och fri forskning och framför allt stärkta resurser till högskolor och universitet. Men vad väljer regeringen att göra? Jo, man lägger fram ett förslag till en organisation men skjuter på resurserna och den övergripande forskningspolitiken. Jag undrar, Thomas Östros, vem som skjuter saker på framtiden när nu möjligheten fanns från regeringens sida att ha allting i ett helhetsgrepp, att få en långsiktigt hållbar forskningspolitik där man också haft möjligheten att tidigare bjuda in oss andra, något som jag och Centerpartiet har frågat efter många gånger. Men det har man alltså inte gjort. Det jag skulle vilja fråga om är proportionerna mellan de fasta och de rörliga forskningsmedlen. Under lång tid har man sett att det har skett en förändring som gjort att de fasta forskningsresurserna har minskat och att det har blivit en mindre fri del för en decentraliserad del för skolorna. Det här är någonting vi ställde en fråga om när utbildningsministern var på vårt utskott, där han klart och tydligt sade om den här förändringen att de fasta forskningsresurserna till del kommer att minskas för de fria forskningspengarna. I dag har vi hört en liten annan inriktning. Är det så, utbildningsminister Östros, att de fasta forskningsdelarna kommer att öka i andel? Är det så att vi kommer att se ytterligare av det i budgeten till hösten?
Fru talman! Sofia Jonsson får vara lite försiktig med orden. Jag har aldrig någonsin sagt att de fasta forskningsresurserna ska minska. Det finns en föreställning bland de borgerliga partierna om att den här propositionen nu antingen har fört över pengar från råden till fakulteterna eller från fakulteterna till råden. Den här propositionen handlar om finansieringen av de rådsanknutna medlen. Den summan ligger fast i denna proposition. Det handlar om organisationen, hur vi stärker kvaliteten, hur vi stärker förmågan till kraftsamling och hur vi ser till att hjälpa till i profilering. Det är vad det handlar om, inte resursfördelning. Jag menar inte att det är en klok politik att ta från fakultetsanslagen och föra över till råden - det skulle jag aldrig kunna tänka mig. Däremot är det riktigt att vi har en viktig och stor del av forskningsresurserna som är utsatt för konkurrens vetenskapsmännen emellan, som det fungerar i råden. Det finns också inom stora delar av forskarvärlden en mycket stark uppfattning om att det är en viktig del i att kvalitetssäkra forskningen. Fasta resurser har sin viktiga roll. Råden och den forskningskonkurrens som finns där har sin viktiga roll. När vi nu tittar framåt vill vi satsa rejält på forskning. Det gör vi genom att mycket kraftigt höja fasta forskningsresurser på våra nya universitet och på de högskolor som har fått vetenskapsområde - det är en kvarts miljard kronor i ökning i fasta forskningsresurser. Det är inte minst en satsning på humaniora och samhällsvetenskap. Sedan tittar vi framöver. Vi har mycket höga ambitioner när det gäller forskarutbildningen. Den ska öka rejält de kommande åren. Det är klart att det handlar om fasta forskningsresurser. Men vi har också höga ambitioner när det gäller vetenskapsrådet och de olika övriga rådens möjligheter att vara aktiva i att se till att skapa den allra bästa forskningen i Sverige. Där måste det ske en rejäl resursförskjutning. Att ta fakultetsmedel skulle vara mig helt främmande att föreslå. "Ni skjuter det på framtiden", säger Sofia Jonsson. Det är nästan lite komiskt. Från Folkpartiet hör vi att det går för fort och att vi ska vänta, och från Centern hör vi att vi skjuter det på framtiden.
Fru talman! Att satsa stort och forskningsresurser - är det vad utbildningsministern menar med att man de senaste åren i stort sett har frusit resurserna till en del mindre högskolor runtom i landet? Är det att satsa stort på forskningen och på de mindre högskolorna? Är det att satsa stort på kvalitet och kvalitativ utveckling på de mindre och medelstora högskolorna att inte ge ökade resurser till dessa? Hur ska de mindre och medelstora högskolorna någonsin kunna klara av att konkurrera om de pengar som råden får om man inte själv kan bygga upp en stark forskning, bli starka i sin egen organisation och få fram duktiga forskare?
Fru talman! Redan 1994, då Centern fortfarande stödde den borgerliga utbildningspolitiken, och 1998, dvs. innan vi började den kraftiga expansion som vi nu är inne i, ökade intäkterna för de små och medelstora högskolorna med 250 % i fast penningvärde. Det var en helt unik period i svensk utbildningspolitik. Det var fasta forskningsresurser till alla våra högskolor. Nu har vi också stiftelser som 1999, 2000 och 2001 är med och fortsätter den satsningen. Men det är klart att det är ett väldigt viktigt spörsmål när vi kommer till den forskningspolitiska propositionen och resursfördelningen när det gäller den fortsatta utvecklingen av de fasta forskningsresurserna. Vår trovärdighet där kommer aldrig att gå att rubba, Sofia Jonsson. Ni deltog i detta under den här perioden. Vi tyckte att det var bra. Jag hoppas att ni deltar även fortsättningsvis. Men en mycket stark resursutveckling har det varit, både i andelar och i kronor. Det är viktigt, för det har också inneburit att vi har fått en helt annan utveckling av de högskolorna än vad vi annars hade fått.

Fru talman! Jag vill först rikta mig kärleksfullt till Per Bill, trots den lite solkiga inledningen och avslutningen på hans debattinlägg. Jag tror faktiskt att det berättar mera om Per Bill och hans syn på människan än om mig, min partiledare eller för all del mitt parti.

De har en dröm - Per Bill kanske aldrig har tänkt på det - om det goda, altruistiska samhället, där det finns varken fattig eller rik, slav eller herre. Det är en tanke som jag, även om jag inte tycker om etiketter, som kristen fortfarande kan säga är starkt levande. Jag skulle för Per Bill och andra vilja läsa en liten bön av Dom Helder Camara: Käre himmelske fader. Se med särskild ömhet på de män som är så effektiva och rationella så att de inte kan se skönheten hos en blå liten häst. Per Bill! Livet är mycket mycket större än näringslivet. Jag vill då övergå till det som vi egentligen skulle behandla i dag, och det är den forskningspolitiska propositionen. Jag vill börja med att tacka utbildningsminister Thomas Östros och min utskottskollega Gunnar Goude för ett mycket gott och konstruktivt samarbete. Nyckelorden i det föreslagna systemet för forskningsfinansiering är vetenskaplig kvalitet, relevans, flexibilitet, kraftsamling, internationalisering, samverkan och effektivitet. Den ökade komplexiteten och den snabba förändringstakten i samhället tvingar fram ett alltmer öppet, flexibelt och förändringsbenäget system för att alstra kunskap. Det går inte längre att dra några tydliga gränser mellan vetenskap och forskning och andra delar av samhället. Att skapa ny kunskap blir i högsta grad en del av samhällets dagliga arbete och liv. I ett sådant samhälle får både forskningen och den högre utbildningen allt större betydelse. Under de senaste åren har också expansionen varit kraftig. Antalet studenter på universitet och högskolor har faktiskt fördubblats under 1990-talet. Parallellt med detta har FoU-insatserna ökat, och vi kan se hur kunskapsinnehållet ständigt också ökar i både varor och tjänster. Platser och miljöer där ny kunskap utvecklas ökar också mycket snabbt, och dessa länkas nu samman av fungerande kommunikationsnät, såväl elektroniskt och organisatoriskt som socialt - inte minst genom många informella personliga kontakter. Kunskapen blir också alltmer differentierad och finfördelad. Specialiteter omformas och kombineras till nya kunskapsområden, som inte går att inordna i traditionella indelningar i discipliner. Trots detta uppfattas de etablerade ämnena fortfarande som fasta och av försynen givna grundstenar för både utbildning och forskning på många universitet och högskolor. Ämnesinstitutionerna slår fortfarande vakt om sina intressen och bevakar resurstilldelningen mycket hårt. Jag menar att detta hämmar kreativiteten och den gränsöverskridande viktiga forskningen. I det sammanhanget måste jag säga att jag blev förvånad när jag läste Kristdemokraternas motion, där man så kraftigt betonar just den ämnesdisciplinära forskningen. Jag menar i stället att det är viktigt att kunna ge stöd till att utveckla de nya angelägna forskningsområden som ofta uppstår i gränslandet mellan olika vetenskapliga discipliner. Genusforskningen kan vara ett sådant oerhört viktigt område. Den nya forskningsorganisationen kommer, förutom att kunna utveckla en mer samlad och kraftfull nationell kunskapsstrategi med möjlighet att göra koncentrerade och prioriterade satsningar när sådana behövs, också att kunna stimulera tvär och mångvetenskaplig forskning och även ge stöd till framstående forskarbegåvningar för att utveckla självständig och nyskapande forskning. Jag vill här beröra tre frågor som har varit föremål för diskussion under de senaste åren och som också berörs i flera av motionerna. Den ena gäller den svenska forskningens omfattning och status i ett internationellt perspektiv. Den andra gäller sambanden mellan forskning och utbildning å ena sidan och företagsutveckling och konkurrensförmåga å den andra. Den tredje gäller universitetens och högskolornas betydelse för regional och lokal utveckling. För oss är det självklart att höga internationella kvalitetskrav ska gälla för all forskning. De föreslagna förändringarna i forskningsorganisationerna har också tillkommit främst av kvalitetsskäl. Sverige hävdar sig i dag mycket väl när det gäller internationell konkurrenskraftig forskning. Stora satsningar har också redan gjorts. Sverige hör i dag till de länder inom OECD som satsar mest på FoU, och ytterligare medel om ca 1,3 miljarder har avsatts i budgeten för de närmaste åren. När det gäller universitetsforskning i offentlig regi har Sverige faktiskt under de senaste årtiondena satsat mest pengar i världen per år, om man tar hänsyn till vårt lands storlek. Antalet forskare i förhållande till befolkningsantalet är också ett av de högsta i världen. När det gäller antalet publicerade forskningsrapporter ligger Sverige mycket bra till inom främst teknik, medicin och naturvetenskap. Nu menar jag inte att vi ska slå oss till ro med detta, utan vi ska arbeta för att ytterligare förstärka och utveckla svensk forskning. Men det känns viktigt i en sådan här debatt att även lyfta fram det positiva. När det gäller den regionala utvecklingen är jag i motsats till Moderaterna och också, tycker jag, Kristdemokraterna glad över att dagens svenska högskola kännetecknas av både storlek och mångfald. I dag finns det omkring 50 enheter med examinationsrätt som sysselsätter mer än 50 000 personer och där 320 000 studenter är inskrivna. Enheterna varierar när det gäller såväl storlek som repertoar och lokalisering. Mångfalden har kritiserats, men jag tror att den motsvarar de många roller som högskolan spelar i vår tids samhälle med det vidgade samhällsuppdraget. Både moderaterna och kristdemokraterna har ett flertal gånger i debatten här i kammaren hävdat att en kraftigare expansion av högskolan skulle innebära försämrad kvalitet. Men jag kan inte se att det ännu finns något som tyder på att kvaliteten i grundutbildningen eller forskarutbildningen håller annat än en generellt god standard. Därmed hävdar jag inte att allting är problemfritt. Det finns givetvis problem som bl.a. hör ihop med övergången från elituniversitet till massuniversitet, vilket naturligtvis har förändrat universitetens karaktär. När jag tog studenten fanns det ca 25 000 studenter vid de svenska universiteten. Nu samlas ca 320 000 studenter vid höstterminens början. Det är självklart att detta måste påverka både arbetsformer och organisation och inte minst självuppfattning och identitet. När det gäller sambandet mellan forskning och företagsutveckling menar jag att det viktigaste stöd till näringslivet och dess forsknings och utvecklingsarbete som staten kan ge är att satsa kraftfullt på grundforskning och forskarutbildning. Men jag vill här betona att forskningen är en del av ett innovationssystem som förutsätter samverkan mellan individer och olika kompetensområden. Forskning och forskare i sig skapar inga nya produkter, processer och företag. Det krävs en mångfald av aktörer och ett dynamiskt samspel. Jag tror att det är viktigt att man försöker hitta en lämplig balans mellan det inomvetenskapliga intresset och behovet i samhället i stort. Den tidigare så dominerande linjära modellen ersätts nu alltmer av en modell som utifrån ett kunskapsbehov inom ett visst område ställer forskarna inför nya frågor och problem. Min erfarenhet säger mig att umgänget mellan universiteten, samhälle och näringsliv många gånger präglas av en viss valhänthet. Men det finns bra exempel på motsatsen, och då vill jag särskilt lyfta fram högskolan i Karlskrona-Ronneby, Linköpings universitet och designhögskolan i Umeå. När man tittar på de här frågorna och bedömer nya universitet och högskolor måste man också komma ihåg att synergieffekterna blir synliga först efter 10-15 års verksamhet. För att man ska lyckas måste det lokalt finnas en samverkan mellan forskare, samhälle och näringsliv som är byggd på ömsesidig förståelse och tillit. Det måste också finnas en fungerande infrastruktur i både fysisk och kulturell bemärkelse. När det gäller den sista frågeställningen kan man konstatera att under den borgerliga regeringens tid var ekonomisk tillväxt mantrat i den forskningspolitiska propositionen. Att skapa utveckling i regionerna eller att åstadkomma en breddad social rekrytering var inga viktiga politiska mål. Men universiteten får aldrig vara uttryck för en frusen ideologi utan ska utgöra ett nav i en dynamisk utveckling av samhälle, kultur, ekonomi och politik.

Det är en skräckbild av IT-samhället, där informationen utgör den viktigaste råvaran och den viktigaste produkten. Till slut skulle jag vilja ställa några frågor till Yvonne Andersson om den kristdemokratiska motionen. Jag har läst den och försökt hitta någon struktur i hur man har tänkt sig förslaget, men jag har inte riktigt lyckats. Men jag kan ställa några frågor. Jag förstår inte riktigt när Yvonne Andersson talar om att propositionen skulle inkludera lärosätena. Jag kan inte se att kristdemokraterna förklarar på vilket sätt man skulle vilja ha detta system. Inte heller kan jag se på vilket sätt propositionen inte balanserar detta med trygghet och konkurrens vad gäller finansieringen av forskningen. Jag tycker att propositionen är väldigt väl balanserad där. Vi får ju betänka att vi fortfarande har den forskningspolitiska propositionen som ska fördela anslagen mellan olika lärosäten och mellan den fasta och den rörliga delen. Jag förstår inte riktigt heller hur man resonerar när man först fastslår hur viktigt det är att tydliggöra miljöforskningens betydelse för ett uthålligt samhälle och därefter drar slutsatsen att Jordbruksdepartementet bör bli huvudansvarigt för just miljöfrågorna. Sedan en sista fråga. På två olika ställen nämner kristdemokraterna området samhällsplanering. På ett ställe säger man att man tycker att det borde flyttas till Forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv. På ett annat ställe säger man att man skulle vilja ha ett nytt forskningsområde, som jag har tolkat det, för samhällsplanering, bostad och kommunikationer. Detta kanske Yvonne Andersson skulle kunna klargöra vid tillfälle. Därmed yrkar jag med glädje bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag ska inte fördjupa mig i debatten om Vänsterpartiets kongress. Låt mig bara apropå Per Bills farhågor säga att det naturligtvis inte är jag ensam, och inte heller de som sitter som representanter för vårt parti i utbildningsutskottet, som avgör vare sig forskningspolitikens innehåll eller dess inriktning. Vänsterpartiet är ett demokratiskt och öppet parti där vi diskuterar alla frågor. Det är också ett icke-kommunistiskt parti. Jag hoppas att Per Bill nöjer sig därmed.

Fru talman! Jag tror, efter att ha tagit del av ganska många av de ca 200 remissvar som kom in på Forskning 2000, att regeringen fattade ett väldigt klokt beslut när man gjorde den här uppdelningen. Naturligtvis visste jag inte hur Forskning 2000 skulle tas emot, men nu, i ljuset av det som har hänt, tycker jag att det var ett klokt beslut. Jag tror inte att det är en bra väg att pressa på en stor organisation som universiteten och högskolorna en modell som de inte själva accepterar och känner sig mogna för. Sedan kan jag konstatera att Moderaterna ju också var eniga om det här förslaget. Ändå har jag inte sett någon skymt av det i Moderaternas motion, och inte heller i någon motion från något av de andra partier som fanns representerade i Forskning 2000. Det förslaget har väl liksom dött vid det här laget.
Fru talman! Jag tycker att det är sorgligt att Britt Marie Danestig också vid det här tillfället tolkar vår motion på sitt sätt och därmed inte finner att det är balansen mellan ämnesdisciplinär och tvärvetenskaplig forskning som vi uppmärksammar där, liksom vi har gjort förut. Britt-Marie Danestig satt, som vi har hört, med i Forskning 2000. Där var det tvärvetenskap, basresurser och trygghet som premierades. Nu har pendeln svängt. Britt-Marie Danestig har ändrat sig därför att man har fått de här remissvaren. Nu har man tagit steget fullt ut. I stället är det ämnesdisciplinära delar, konkurrens till i princip hundra procent och förlorad makt för lärosätena. Det steget har man tagit. Jag tycker att det hade varit trivsamt om Britt Marie Danestig lite grann hade förklarat hur man kan ändra sin inställning till forskningsorganisationen så snabbt i stället för att anklaga oss för att vi ändrat oss. Vi har sökt - vilket framgår av vår forskningsmotion och mitt anförande här - balansen mellan ämnesdisciplinär och tvärvetenskaplig forskning. När ni förordar konkurrens på nationell nivå förordar vi balans mellan konkurrens när det gäller tvärvetenskap och basresurser när det gäller ämnesdisciplinär forskning, vilket skulle ge trygghet. Det är det vi menar med vår motion. Att använda en kort repliktid till att förklara hela vår organisationsmodell är inte möjligt.
Fru talman! Nej, jag tror inte heller att det är möjligt. Den är ganska snårig, tycker jag. Jag håller förstås med Yvonne Andersson om att det ska finnas en balans mellan de fasta och de rörliga forskningsresurserna. Det är helt riktigt. Det är viktigt att ha basresurser för att man ska kunna utveckla verksamheten. Däremot kan jag kontra: Har Yvonne Andersson läst propositionen noggrant? Propositionen och den här forskningsorganisationen stimulerar ju, tycker jag, just ett tvärvetenskapligt synsätt och har all möjlighet att göra det. Den binder inte upp det i ämnesdiscipliner. Däremot finns det ett avsnitt i Kristdemokraternas motion som handlar om just detta när det gäller grundforskning och de fasta forskningsresurserna. Så tokigt har jag inte läst, utan det har jag förstått i alla fall.
Fru talman! Det är väl tur det. Men vad jag ville lyfta fram var att vi i denna forskningsorganisation saknade just utförarna, som är institutionerna eller lärosätenas fakulteter. Som jag sade i mitt anförande är tyvärr inte den finansiering som ska gå ut till lärosätena berörd i den här organisationen. Så noga har jag läst propositionen. Det var den delen jag saknade. Jag säger fortfarande: Går man in och beskriver en beställar och utförarmodell för forskningen inför framtiden ska hela utförardelen ha rätt att vara med på samma sätt som hela beställardelen. Här har man från er sida tagit bort en del av finansieringen. Den kommer i någon liten del för sig. Men vi i oppositionen har inte fått kännedom om annat än vad vår utbildningsminister sagt - i debatter, i tidningar och i utskottet - nämligen att det inte ska tillföras mer forskningsresurser till fakultetsanslagen. Nu har som tur är, och det är jag glad för, utbildningsministern här i dag klargjort att han inte är mer fast i fråga om hur denna balans ska vara än att han kan ändra sig till hösten. Detta ser vi med tillfredsställelse. Vi vill ha basresurser som gör att Riksbankens Jubileumsfond och andra ska kunna lägga ett projekt på en forskningsinstitution eller ett lärosäte utan att riskera att infrastrukturen är så svag att man måste göra den typen av satsningar först. På det sättet fick vi resonera i år, när vi gav pengar till forskningsprojekt. Det är inte acceptabelt, tycker jag, i ett samhälle som påstår sig satsa på forskning.
Fru talman! Hela frågan om den finansiella delen kommer, som Yvonne Andersson är mycket väl medveten om, i en proposition till hösten. Då finns det säkert all anledning att återkomma till de här viktiga balanserna mellan fasta och rörliga forskningsresurser. Jag kan personligen hålla med Yvonne Andersson om att jag gärna skulle vilja se en ökning av de fasta forskningsresurserna. Det är inte bara det att vi generellt skulle vilja göra det, utan det handlar också om att olika universitet har väldigt olika tilldelning när det gäller fasta forskningsresurser. Bl.a. det universitet som Yvonne Andersson och jag känner väl till har ju behandlats ganska styvmoderligt i det här fallet, så det hoppas jag på. Detta är dock en senare diskussion. Nu har vi den här uppläggningen, ett slags trestegsraket. Vi behandlar nu andra steget, och till hösten kommer själva finansieringen. Då får vi återkomma med de diskussionerna.
Fru talman! Britt-Marie Danestig gjorde en jämförelse med den borgerliga utbildningspolitiken och sade att då var det ekonomisk tillväxt som var målet för högskolepolitiken. Ungefär så formulerade hon sig. Nu däremot ser man den som ett viktigt medel för regional utveckling osv. Jag kan inte låta bli att undra vad som ligger bakom den här formuleringen. Jag frågar Britt-Marie Danestig: Är det något slags motsättning mellan ekonomisk tillväxt och utveckling, både regionalt och på andra håll? Det är väl tvärtom så att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för denna utveckling. Jag kan därför inte riktigt förstå den motsättningen. Annars är det historiskt sett så att om man ser på forskning och universitet så har de samhällen som har försökt att politiskt detaljstyra forskning och högskola misslyckats. De har inte producerat något särskilt bra resultat. Därför skulle det ha varit väldigt intressant att höra hur Britt-Marie Danestig ser på detta, vad hennes vision är för att garantera forskningens och högskolans autonomi på sikt och hur hon ser på politiskt utsedda personer i forskningsstiftelser, ämnesråd och andra styrelser. Jag vet inte om det finns tid att svara på det. Jag skulle kortfattat vilja ställa en fråga som jag också ställde till utbildningsministern när det gäller detta vetenskapsråd, eftersom Britt-Marie Danestig har varit med och diskuterat detta förslag. Det är för mig oklara ansvarsfördelningar där. Det ska bestå av tre ämnesråd som ska lyda inom vetenskapsrådet. Det står dels att de ska vara självständiga, dels att de ska följa riktlinjer som vetenskapsrådet följer. Om detta med riktlinjer blir det dominerande, då blir det ju ett väldigt litet antal personer som fattar beslut om forskningspengar, och det blir helt beroende på vilken majoritet som finns i vetenskapsrådet.
Fru talman! Jag tycker att man i den här propositionen och i det föreliggande förslaget verkligen vill värna just om forskarsamhällets frihet. Det är ju viktigt att slå fast att det är en majoritet av forskare i samtliga styrelser utom när det gäller FoU myndigheten. Och det är det för att garantera forskarsamhället inflytande och också möjlighet att göra de kvalitetsbedömningar som vi alla vill att forskningen ska genomgå. Forskningsstiftelserna är ett lite känsligt kapitel, som Ulf Nilsson förstår. Vi välkomnade faktiskt att vi fick en betydligt större öppenhet, en betydligt större insyn och ett betydligt större inflytande när det gäller forskningsstiftelserna. Vi tycker alltså att det har skett en kvalitetshöjning. Tidigare skedde allt i slutna rum i forskningsstiftelserna som vi inte hade någon insyn i. Vi tror att denna öppenhet och genomlysning är oerhört viktig.
Fru talman! Eftersom vi har rätt ont om tid nöjer jag mig med att upprepa min fråga om vetenskapsrådet. Hur ser Britt-Marie Danestig på ansvarsförhållandet mellan dessa tre ämnesområden som ingår i vetenskapsrådet, där det finns en risk för att den lilla centrala styrelsen för vetenskapsråden kommer att styra hur fördelningen blir mellan ämnesråden? Det finns två motsägande formuleringar i fråga om detta, å ena sidan ska de vara självständiga, å andra sidan ska de rätta sig efter riktlinjer som vetenskapsrådet bestämmer.
Fru talman! Jag tycker att Ulf Nilsson ibland har en viss tendens. Det finns svart eller vitt, men det finns aldrig någon gråskala. Min erfarenhet har lärt mig att livet ofta består av en gråskala. Vetenskapsrådet ska ju ha den övergripande och samlande uppgiften - jag skulle vilja kalla det helikopterperspektiv - som väldigt många i den forskningspolitiska debatten har efterlyst. Och riktlinjer behöver ju inte vara detsamma som att man går in och detaljstyr. Naturligtvis är det de olika ämnesrådens styrelser som ska ha det konkreta ansvaret för hur man fördelar forskningsresurser osv. och hur man utvecklar verksamheten. Men det behövs också en samlande kraft för att vi ska kunna göra dessa viktiga fokuseringar och kraftsamlingar på nya angelägna områden, så att dessa frågor inte ramlar mellan stolarna.

Fru talman! Miljöpartiet står alltså bakom detta betänkande, och vi har också deltagit aktivt i samverkan med regeringen när det gäller förslagets utformning. Utbildningsministern inledde sitt anförande med att uttrycka att samarbetet hade varit gott. Och jag vill från vår sida säga att vi också tycker att det har varit ett bra samarbete och att resultatet har varit bra. Jag får väl tillägga att samverkan i utskottet också har varit väldigt bra från vår synpunkt sett mellan socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Oppositionspartierna har framfört sina kritiska synpunkter på förslaget, och utbildningsministern har redan bemött kritiken. Det har också Britt-Marie Danestig gjort. Och jag tänker inte förlänga den delen av debatten genom att upprepa argumenten. Jag delar helt det som Thomas Östros och Britt-Marie Danestig har anfört. Jag skulle i stället vilja haka på det som Thomas Östros tog upp, nämligen betydelsen av forskning i det moderna samhället och vad vi kan vänta oss inför den närmaste framtiden när det gäller forskningens betydelse. Det är alldeles riktigt att den har en alldeles unikt stark ställning och kommer att få en alldeles unikt stor betydelse under den närmaste tiden när det gäller samhällets utveckling. Den har naturligtvis alltid haft stor betydelse. Att samla mänsklig kunskap och använda den för att utveckla samhället har alltid varit ett signum för mänskligt beteende. Låt mig börja med en kanske lite förenklad utvikning. Jag brukar roa mig med att tänka hur det var för väldigt länge sedan. Att tänka är ju genuint mänskligt. Och människan är den enda art på jorden som har denna tankeförmåga. Och en gång i tiden för hundratusentals år sedan skedde det en genetisk förändring som ledde till att några av våra anfäder eller anmödrar fick förmågan att tänka. Och det var naturligtvis ett språng när det gäller överlevnadsmöjligheter, överlevnadsvärde som vi kallar det, jämfört med artfränderna. Förmågan att tänka innebar ju att man kunde iaktta händelser i omvärlden och fundera över vad som skulle ske om man gjorde på det ena eller andra sättet. Man kunde sätta upp handlingsalternativ. Och man kunde se att om man gjorde på ett visst sätt så skulle det nog leda till skada, och om man gjorde på ett annat sätt så kanske det skulle bra, och om man gjorde på ytterligare ett sätt så skulle det kanske gå riktigt bra. Naturligtvis var det ett oerhört stort försteg framför artfränderna att kunna hantera det på detta sätt, att slippa begå misstag som man måste göra om man ska handla och se hur det gick och i stället kunna simulera händelserna i omvärlden och sedan välja. Den här förmågan var naturligtvis inte bara en förmåga att utveckla tekniska produkter. Den hade en oerhört stor betydelse för möjligheten att utveckla social samvaro, att skapa bra betingelser för barn men också för att skaffa mat, bygga bostäder, osv. Förmågan att tänka, fundera och finna orsaker och sedan omsätta dem i praktisk handling är naturligtvis precis det som vi talar om nu fast i en oerhört mycket mer komplicerad form när vi talar om grundforskning å ena sidan och tillämpad forskning och produktutveckling eller utveckling av tjänster å den andra sidan. Vi är samma gamla människor som de var. Vi har inte förändrats. Men samhället har naturligtvis förändrats kolossalt mycket. Det som en gång utformades och visade sig ha ett högt överlevnadsvärde i den miljön, i den lilla gruppen som levde nära naturen där det fungerade, det används nu i mycket komplicerade sammanhang. Utvecklingen har ju inte skett blixtsnabbt. Den har skett över tusentals generationer. Vi började med odlingssamhället, när man flyttade samman i större samhällen. Många människor levde tillsammans. Man började specialisera sig. Vissa människor specialiserade sig på forskning. De kallades säkert inte forskare, men de hörde till dem som tänkte och utvecklade. De utvecklade byggnadskonsten, odlingstekniken, krigskonsten, osv. och skapade nya möjligheter för välstånd som också utvecklades i samhällena. Men i takt med att förmågan att bygga välstånd ökade ökade också förmågan att rasera välstånd. Vi fick våldsamma svängningar i jordens välståndssamhälle. Det vi kallar för rikens uppgång och fall går som vågor över jorden under historiens gång - Man får intrycket att utvecklingen på något sätt växte till en sorts balansakt med två vågskålar. I den ena vågskålen låg krig, förtryck, miljöförstörelse och miljökatastrofer. I den andra vågskålen låg lycka och välstånd. Sedan svängde det. Vartefter tekniken utvecklades blev svängningarna allt kraftigare och effekterna av de tekniska landvinningarna, på gott och ont, allt större. Under de senaste århundradena har vi sett resultaten av de här svängningarna - ett armod större än vi någonsin sett i krigsdrabbade länder och ett förtryck som antagligen saknar motstycke i historien. Vidare handlar det om miljöförstörelse. Naturligtvis har vi också sett den andra delen med möjligheter till ett överdådigt sätt att leva, en vällevnad som var otänkbar för inte så många århundraden sedan när vågskålen fylldes. Om man frågar de människor som varit med om krig, förtryck eller miljökatastrofer hur det kom sig att det blev så blir svaret väldigt ofta: Tänk om vi bara hade vetat, tänk om vi hade anat! Det är typiskt mänskligt. Man hänvisar alltså till bristerna i kunskap och gör som vi. Man efterfrågar alltså kunskap. Det som ska leda utvecklingen rätt är kunskapen. Det är genuint mänskligt att tänka så men det är naturligtvis inte det enda sättet att tänka. Ingen i denna kammare har föreslagit, eller ens snuddat vid frågan, att vi skulle sätta stopp för kunskapsutvecklingen. Vi är fullständigt eniga om att ny kunskap är viktig och att den ska utvecklas och omsättas i produkter och tjänster. Det är väl vår väg att gå och kanske vårt öde men så är det och det kommer vi inte ifrån. Vi börjar nu alltså att förstå att det finns viktiga randvillkor för tillämpningen av våra kunskaper. Vi ser att tekniken har utvecklats och att effekterna av det vi gör blir enorma. Det är klart att det manar till försiktighet. Vi börjar förstå att specialister inte alltid är så användbara. Deras perspektiv är ofta snävt. De har bara perspektivet av sin egen specialitet, varför det kan vara mycket farligt att följa deras prognoser och goda råd. Vi har både negativa och positiva erfarenheter på området. De negativa erfarenheterna gör oss försiktiga. Det gäller t.ex. biocidanvändningen. Kommer ni ihåg DDT och hormoslyr? Naturligtvis kände man till effekten. Den var stor när det gällde att utrota parasiter eller att få bort ogräs. Men de specialisterna hade inte kunskap om immunförsvaret eller om den ekologiska balansen i ett biologiskt system. Nu är de här ämnena förbjudna. Vi kommer också ihåg de specialister som talade om kärnkraften, om den vita rena kraften. De upplyste oss inte om effekten av ett haveri på ett kärnkraftverk och de talade inte heller riktigt ordentligt om vad det innebär för kommande generationer att ta hand om avfallet. Så är det naturligtvis steg för steg. Vidare har vi utvecklingen av explosionsmotorn och trafiknätet med bilar, lastbilar och bussar över hela landet. Det här utvecklades naturligtvis av experter på förbränningsmotorn och på trafikkommunikation. Men de kunde inte ha anat att det var koldioxidutsläppen och kväveutsläppen som var det stora problemet - det som vi nu har i form av en klimatförändring som kan leda oss rakt in i en katastrof av global karaktär; detta kopplat till uttunningen av ozonskiktet. Under de senaste åren har vi sett genteknikerna frustande av glädje inför sin vetenskapsutveckling. Naturligtvis är det intressant. De kommer med råd och de säger att gentekniken är enda lösningen på världssvälten t.ex. Här har vi ett stort ansvar. Thomas Östros nämnde att det viktiga framöver är prioriteringen när det gäller forskningssidan. Det håller jag fullständigt med om. Men vi har också det andra viktiga uppdraget: att göra den politiska prioriteringen av vilka tillämpningar som ska göras. Vi är säkert fullständigt överens på den punkten. Det är klart att den organisation som byggs upp och som finns i det här förslaget bör ta hänsyn till möjligheten att göra politiska styrningar på rätt plats. Förberedelserna för förslaget har varit mycket omsorgsfulla. Forskning 2000, Wigzellska utredningen och Näringsdepartementets egen lilla utredning ligger bakom. Utredningen Forskning 2000 var parlamentarisk. Tonvikten i alla dessa utredningar har nog lagts på teknikutvecklingen, produktutvecklingen. I Forskning 2000 talas det om hur man utvecklar kreativa miljöer så att det blir fart på grundforskningen och sedan bra kontakter mellan grundforskare och de företag som ska göra produkterna. Det här är viktiga frågor för ett modernt samhälle, sett till den internationella konkurrensen. Miljöpartiet har kanske uppmärksammat andra bitar lite mer. Vi har naturligtvis ett miljöansvar men vi ser också lite mer på livskvaliteten i ett vidare perspektiv. Bruttonationalprodukten är förvisso viktig. Välståndets ökning ser vi kanske inte lika intresserat på - den s.k. reallönen, alltså hur mycket produkter som man kan köpa för sin inkomst - utan vi ser kanske lite mer till livskvalitet i lite annan bemärkelse. Det handlar då om mer tid för barnen och mer tid för socialt umgänge, kultur, fritid osv. Det här är mer av tyngdpunktsbetoning. Jag tror inte att något parti är mot en ökad livskvalitet; det är alltså inte så jag menar. Miljöpartiet har när det gäller själva organisationen betonat två punkter: Dels gäller det att den tillämpade forskningen har varit splittrad. Sektorsforskningen har varit uppdelad på flera olika instanser som byggts upp under ett halvt sekel och man har varit dålig på att lägga ned. I stället har saker legat kvar. Det gör att det hela är splittrat, lite ålderdomligt och inte särskilt effektivt. Dels gäller det att en obalans har vuxit fram mellan grundforskning och sektorsforskning. Vi har sagt att för att sektorsforskningen ska kunna hålla en god kvalitet och för att tillämpningen av forskningen ska hålla tillräckligt god kvalitet måste vi ha en grundforskning och en forskarutbildning som hela tiden förser samhället med kompetens. Vi har konstaterat att grundforskningen i relation till sektorsforskningen halkat efter och har begärt att få en ökad satsning på grundforskningen. Dessa aspekter återspeglas i nu liggande förslag. Vi har fått en tydlig uppdelning när det gäller grundforskning och tillämpad forskning, som alltså är fokuserad och där initiativet kommer från problemen i samhället. Vetenskapsrådet har ett tydligt uppdrag och det är att man ska ägna sig åt grundläggande forskning. Det är kvaliteten på forskningen som är avgörande. För den tillämpade forskningen har det blivit en fokusering på de två viktiga områdena när det gäller det politiska målet: en utveckling mot ett socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle. Vi har ett områdesinriktat forskningsråd för sociala frågor och arbetsliv samt ett annat för miljöfrågor. Att vi har fokuserat på två områden och lagt ned en rad av de myndigheter som delar ut pengar till sektorsforskning är också en lösning på de andra problemen. Vidare har vi en bit som är nog så viktig, nämligen hur samhället ska kunna få ett bra grepp om utvecklingen när det gäller själva tillämpningen av vår kunskap - det långsiktigt hållbara samhället. Hur får vi den styrningen? Självklart måste vi i ett demokratiskt samhälle på ett tydligt sätt leda fram frågorna till folket för att få ställningstaganden. Det handlar om att informera, och där har vetenskapsrådet en stor och viktig uppgift. Naturligtvis har också Forskningsforum en mycket stor uppgift där. De två instanserna kommer att bli mycket viktiga när det gäller den demokratiska styrningen av denna utveckling, om det går som vi tror och hoppas. Specialisterna måste i dagens läge ha ett mycket bredare verksamhetsfält, antingen genom att samverka med andra specialister eller genom att det finns personer som tar hand om kunskapen och transformerar den till en för samhället användbar form. Där har vetenskapsrådet ett tydligt direktiv att arbeta tvärvetenskapligt, uppmärksamt följa utvecklingen och även ta initiativ till att föra samman forskning och forskargrupper där så behövs. Kritiken från oppositionen har varit vag. Jag tar inte det som ett tecken på att det saknas idéer, utan det är kanske något lite mer än det som Thomas Östros har sagt. Jag befinner mig kanske lite i skuggan av de stora händelserna, men jag tycker att vi har haft en parlamentarisk enighet i Forskning 2000. Mycket av de tankar som fanns där finns med i förslaget, och därför möter vi inte så stark opposition på de här punkterna. Flera av motionerna är intressanta. Moderaternas motion är den som man kan ta tag i - det är ju i den som man har utformat ett alternativ. Men jag förstår inte varför vetenskapsrådet skulle bort. Jag har en känsla av att Moderaterna lite ensidigt betonar just företagens möjlighet att utnyttja kunskapen, och lite mindre ser till de andra delarna av samhällets utveckling. Men det kanske jag kan få svar på.

Fru talman! Gunnar Goude beskriver först den historiska utvecklingen av forskningen. Han talar om å ena sidan lycka, välstånd och samhällsbildning, å andra sidan förtryck och elände därför att man inte har tagit vara på, eller haft, kunskapen. Det finns exempel som jag tycker att man skulle kunna gå vidare med på stater och regimer som inte frågar efter den kunskap som inte har kommit från rätt håll. Jag tänker då naturligtvis i första hand på de kommunistiska länderna. Centralstyrning är farlig om den blir ett medel för fel människor som får styra och inte kan ta hänsyn till vad som gäller. När vi i oppositionen har gått emot centralstyrningen så starkt att vi yrkar avslag på propositionen så tycker jag att det är en stark reaktion. När det gäller Miljöpartiets inställning så funderar man en aning. Samma sak gäller när Britt-Marie Danestig, som har varit med i Forskning 2000, sedan gör en helomvändning. Vad står det för? Miljöpartiet har påstått sig värna små och medelstora högskolor. Tror Gunnar Goude att dessa lärosäten ska kunna konkurrera med de stora bjässarna om forskningsmedel? Jag är i stället djupt orolig för att om det inte blir en kraftsamling kring basresurserna så kommer de mindre lärosätena att lida svältdöden långsamt och smärtsamt. Detta har jag tryckt på vid flera tillfällen i replikerna här i dag. Vad har Miljöpartiet för beredskap?
Fru talman! På den första punkten måste jag erkänna att jag inte alls förstår kritiken. Jag är naturligtvis emot centralstyrning, och det tror jag faktiskt att samtliga partier är och också tydligt har uttalat. Hela förslaget genomsyras ju av motsatsen till centralstyrning. Man har alltså byggt upp ett system som är forskarstyrt på rätt ställe, dvs. där forskarna kan avgöra vilka problem i ett grundforskningssammanhang som ska tas upp och är forskningsbara och där det finns ett behov av att få ny kunskap. Det är inte alls samhället som centralstyr det. Den centralstyrningen finns inte. Styrelsernas sammansättning är väl ett gott tecken på att det inte är centralstyrt! Där sitter ju en majoritet av forskare. Det är också uttalat att vetenskapsrådet ska ägna sig åt grundforskning och vara forskarstyrt, och att det är kvaliteten som är avgörande. Detta att kvaliteten är avgörande berör den andra frågan. I motsats till vad Yvonne Andersson tänker så tror jag att kvaliteten är lika viktig för små och medelstora högskolor som för universiteten. Något annat kriterium ska vi inte ha för att få forskningsanslag. Det finns inget skäl alls att tro att små och medelstora högskolor inte skulle kunna utveckla kvalitet i sin forskning. Däremot har vi begränsade resurser, och får tänka oss för när det gäller fördelningen av basresurser. Då tror jag att det är bättre att fondera medel på något sätt och sedan få små och medelstora högskolor att söka anslag för att ha en utvecklingsprocess osv. Men man måste naturligtvis visa upp kvalitet. Jag tycker att det låter konstigt att man inte skulle kunna få det.
Fru talman! Det tycker jag var ett rätt tillfredsställande svar - det ska finnas medel att söka för de små och medelstora högskolorna för att bygga upp det som behövs för att de sedan ska kunna konkurrera på lika villkor. Men vad jag ändå tycker är märkligt är att Gunnar Goude inte ser detta som centralstyrning. Vad är det då? Lärosätena har i dag suttit och alltmer fått avgöra hur mycket medel som ska gå till deras olika fakulteter och institutioner för forskning, och de har kunnat fördela inom sig. Med den här utvecklingen med utökning av antalet professorer och grundutbildningsstuderande, och om fakultetsmedlen inte samtidigt ökas, så kommer deras makt att förändras och förflyttas till en högre nivå - en central nivå. Om inte det är en centralstyrning som ni accepterar, så förstår inte jag vad som är centralstyrning. Själv har jag hört mig för med flera lärosäten, och inte heller de har kunnat se någon annan utveckling. Hur tänker egentligen Miljöpartiet, om inte detta är centralisering?
Fru talman! Fördelningen av medel för forskning och forskarutbildning går två vägar. Det ena är direkta anslag till universitet och högskolor till vetenskapsområden. De är centralstyrda i den bemärkelsen att vi här i riksdagen bestämmer hur mycket som ska gå till respektive vetenskapsområde. Vi har den styrningsmöjligheten, men den är ju väldigt bred och den lämnar mycket stort utrymme för beslut om fördelningar ute på högskolor och universitet. Den andra vägen är ännu mindre centralstyrd, eftersom vi lämnar ifrån oss hela ansvaret, och bara anger hur mycket pengar som ska gå till respektive ämnesområde. Sedan bestämmer forskarsamhället hur pengarna ska användas. Jag tänker på vetenskapsrådet och de tre ämnesråden. Jag kan alltså inte begripa hur man kan tycka att detta är centralstyrning - faktiskt inte. Jag kan kort kommentera de andra frågorna. Det förslag som nu ligger är kärnan i ett styrsystem - en sorts flödesschema där vi bara ser mittdelen. Vi har inte någonting sagt om hur pengarna ska strömma in i systemet, dvs. hur mycket som kommer från respektive utgiftsområde i budgeten. Det handlar alltså om hur mycket de olika departementen kommer att satsa på sina forskningsområden osv. Den biten saknas, och den kommer att behandlas i forskningsproppen och i budgeten. Det är alltså en annan typ av fråga. Den andra delen, utströmningen, är inte heller belyst. Det gäller t.ex. frågor som har med full kostnadstäckning ute på universitet och högskolor att göra. Ska det gälla eller inte för pengar som kommer från forskningsråden? Sådana saker är inte heller behandlade. Men jag skulle vilja påstå att den kärna vi har är väl genomtänkt, bra motiverad och har en enkel och fast struktur.

Fru talman! Jag tar det sista först. Jag tror inte heller att det är brist på kunskap. Det jag ville försöka framhäva var att vår reaktion väldigt ofta är att hade vi bara vetat så hade vi kunnat bete oss på ett annat sätt. Det handlar alltså om vår ständiga benägenhet att fråga efter kunskap. Den är så mänsklig och så genomgripande. Vi kan gå till svenskt domstolsväsende. Där blir man nästan frikänd om man inte hade den kunskap som gjorde att man förstod vad ens handlingar skulle leda till för resultat, om det nu var ett olyckligt resultat. Det handlar alltså om vår respekt för kunskapen. Vårt behov av kunskap för att lösa problem är mycket stort. När det gäller vetenskapsrådet tycker jag att det finns värdefulla moment i den svenska forskningsorganisationen som vi ska ha kvar i det nya systemet. Jag tänker t.ex. på FRN, Forskningsrådsnämnden, som har haft en fristående övergripande form. Det har inte varit en styrform, men den har i alla fall fångat upp behov av att ta initiativ på olika områden där forskningsråden för närvarande inte har tagit de initiativen. Vi har många exempel på områden där FRN har tagit initiativ som sedan har fått en positiv utveckling och gått över i forskarsamhället, tagits hand om där och utvecklats vidare. Detsamma gäller det övergripande granskningsuppdraget som man har skött på ett bra sätt. Man har också kommit med rekommendationer bl.a. till regeringen och riksdagen om vad som behöver göras. Miljösidan är ett sådant område där man har gjort en mycket bra utredning om hur man ska leda forskningen fram så att den gagnar utvecklingen till ett ekologiskt långsiktigt samhälle. Jämställdhetsfrågorna är en annan övergripande fråga och genusforskningen en tredje. Det finns många exempel. Att ta bort detta organ och tro att de här forskningsråden separat ska klara av det, tror jag är att överskatta deras funktion och verksamhet.

Fru talman! Jag vill verkligen inte göra mig till talesman för motsatsen. Jag ser självfallet inte det här systemet som en toppstyrd forskningsorganisation, utan tvärtom så att man kan fånga upp rörelser. Det är en kanal ut i samhället. Det är också en översyn som är viktig för att kunna ta initiativ för att utveckla forskning och byta inriktning på olika områden. Forskningsforum kommer att vara en viktig del i vetenskapsrådets arbete. Styrelsen kommer att ha en nära samverkan med Forskningsforum. FRN:s uppgifter är inte på något sätt överflyttade så att vi har fått en forskningsstyrelse. Vi har ju tidigare i diskussionen varit inne på att man skulle ha en forskningsstyrelse. Det har man förkastat. I stället har man valt den här uppdelningen. Där har vi allmänintressena företrädda, och det finns ett allmänt forskningsintresse med diskussions och informationsmöjligheter och sådant i Forskningsforum. Det är en del av det som FRN har arbetat med på ett lyckat sätt. Den andra delen har förts till vetenskapsrådet. Jag tror att det är en uppdelning som kan vara bra. Vi får väl se. Framtiden får väl utvisa var man hamnar. Jag tror att många universitetsinstitutioner har ett helt annat problem än toppstyrningen. De upplever nog inte att det är regering och riksdag som bestämmer vad de ska forska på. Däremot är marknaden, stora bolag som har samverkan med institutionerna, kraftfull. Den obalans som jag har pratat om tidigare när det gäller grundforskningen är så tydlig att man passerar femtioprocentsgränsen, dvs. den tillämpade forskningen på institutionen för in mer än 50 % av medlen. Man får en maktförskjutning så att bolagsintresset tar över grundforskningens frihet. Det är naturligtvis något som vi måste bevaka. Jag anser att den faran är större. Det är egentligen ingen fara. Jag vill gärna ha denna samverkan, men vi måste förstärka grundforskningen. Där har staten ett ansvar. Jag upplever nog att det är precis som Thomas Östros säger, nämligen att det är statens uppgift att garantera friheten. Det är inte toppstyrning, utan det är något helt annat.

Fru talman! Forskningspropositionens principiella utgångspunkter är lätta att dela. För en god utveckling är det avgörande att Sverige förmår att generera kunskap samt tillgodogöra sig den och omsätta den i strukturer, produkter och resurser som nyttiggörs av näringsliv och övriga delar av samhället. Politiken måste verka sektorsövergripande. Det är samspelet mellan god infrastruktur, väl fungerande institutioner och människors kunskaper och drivkrafter som skapar en god utveckling. Utvecklingen måste ske med hänsyn till människors arbets och livsvillkor, miljön och den långsiktiga tillgången på naturresurser. Ungefär så är det uttryckt i propositionen. Regeringens allmänna ambition att samla forskningsresurserna till ett begränsat antal instanser underlättar för överblickbarhet, minskad administration och en mer ändamålsenlig prioritering av de medel som står till buds. Den kunskapsutveckling som är relevant för framtida transporter är huvudsakligen transportslagsövergripande. För att de av riksdagen antagna trafikpolitiska målen ska nås krävs en övergång från de transportslag som är särskilt miljö och olycksbelastade till transporter vars effekter är bättre i förhållande till miljö och trafiksäkerhetsmålen. Av naturliga skäl finns det inom respektive trafikverk en egen kultur som sätter en expansion av det egna trafikslaget i centrum. Detta fenomen är redovisat bl.a. i SOU 1998:137 Slutrapport från Tunnelkommissionen. Ska kunskaperna vad gäller integrering av transporter och volymminskning av transporter kunna utvecklas bör denna uppgift läggas på ett organ som inte företräder ett särskilt trafikslags intressen. Att föra över godstransporter från väg till räls är en ambition som ingår i regeringsförklaringen. Hittills har denna ambition inte realiserats. Lastbilstrafiken har ökat med 5 % det gångna året, medan volymen gods på spår bara har förändrats marginellt. För att klara den av regeringen uttryckta ambitionen krävs en utveckling av lastbärare och annat som behövs för att järnväg och sjöfart ska höja sin attraktionskraft i förhållande till åkerinäringen. Den senare är för närvarande den näring i Sverige som näst efter IT-branschen expanderar mest. Forskning kring omlastning och integrering av godstransporter bör få mer resurser. Målet är att varje transportslag ska utnyttjas till det det är bäst på. Så är inte fallet i dag. Vägarna är överutnyttjade med luftföroreningar, trafikolyckor och förslitning av vägnätet som följd. Kommunikationsforskningsberedningens verksamhet har hög vetenskaplig kvalitet, vilket visats bl.a. i internationella utvärderingar. Det är tack vare KFB som Sverige får tillbaka väsentligt större andel av EU:s trafikforskningsmedel i förhållande till vad Sverige betalar in. KFB är tillräckligt stort för att kunna utgöra den kreativa och prövande miljö som behövs för att forskningen ska vara innovativ. Forskningspropositionen föreslår att Kommunikationsforskningsberedningen läggs ned samtidigt som de olika trafikverken ska behålla sin FoU-verksamhet. I den utredning som genomförts av Anders Flodström påpekas vikten av att hålla ihop transportforskningen. Detta förslag återfinns dessvärre inte i propositionen. Förvisso sägs att myndigheternas FoU verksamhet bör byggas upp kring ett antal programområden som ska utformas för tidsperioder på upp till sex år. Men trafik och transporter nämns inte explicit. Trafikutskottet har yttrat sig till utbildningsutskottet vad gäller forskningspropositionen. I yttrandet framhåller utskottet vikten av att KFB:s nuvarande arbetsuppgifter med en sammanhållen transportforskning övertas av den nya FoU-myndigheten. Det var ett enhälligt utskott som hade den synpunkten. Regeringen avser att tillsätta en organisationskommitté med uppgift att lämna förslag beträffande ansvar och omfattning samt resurstilldelning till den nya myndigheten. Jag anser att inom ramen för det uppdrag den nya organisationskommittén får ska ingå ett specifikt program för hela trafik och transportforskningen. Med hänvisning till detta yrkar jag bifall till Stig Erikssons och min motion Ub30, första attsatsen.

Fru talman! Bakom rubriken Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken i dagens betänkande från näringsutskottet döljer sig regeringens förslag om att slå ihop det som blir kvar av NUTEK, efter det att först energidelen och sedan forskningsdelen försvunnit, med centrala ALMI och därigenom inrätta en ny myndighet för företagsutveckling. Dessutom föreslås inrättandet av en analysmyndighet. I en bakomliggande utredning av Elisabet Annell och Peter Nygårds diskuteras myndigheternas roll och förutsättningarna för ett bra närings och konkurrensklimat. Utredningen visar tydligt att den nuvarande småföretagarpolitiken vilar på bräcklig grund. Efter 30 års näringspolitik med 250 miljarder kronor i avsatta medel för olika insatser vet vi i stort sett ingenting om vad detta har betytt för utveckling och tillväxt. Utan utvärderingar av befintlig verksamhet har hela tiden nya stödformer och nya organ tillkommit. Antalet aktörer och rollfördelningen mellan dem är svåröverskådlig. Vidare konstateras i utredningen att staten gjort företagaren beroende av myndighetsbeslut i alltför många frågor och att staten har fragmenterat och sönderdelat sättet att hantera både företagarens behov och de många olika regelkraven på företagen. Utredningen framhåller att det svenska näringslivet är för litet och att det startas för få företag. Man poängterar att förståelse av situationen för de små företagen är nödvändig för att ta småföretagarpolitiken ur den återvändsgränd som samlade analyser visat att den numera hamnat i. Utredningen pekar på problem såsom de diskriminerande skattereglerna, t.ex. fåmansbolagsbeskattningen, de attitydpåverkande skattereglerna, t.ex. stoppreglerna och dubbelbeskattningen, de arbetsrättsliga reglerna som gör anställningar vanskliga för små och medelstora företag samt den växande mängden administrativa regler som tar oproportionerligt stor del av småföretagens tid. Annell och Nygårds drar slutsatsen att regelsystemen på ett avgörande negativt sätt påverkar både företagandets omfattning och tillväxtens kostnader. Det anses vara speciellt olyckligt att de många åren av till synes samstämmig politisk debatt inte lett fram till någon minskning av regelmängdens omfattning. Sverige bedöms av utredarna ligga påtagligt under det europeiska snittet inom regelförenklingsområdet. Utredarna kritiserar också de svenska konkurrensvillkoren, gråzonen mellan offentlig och privat verksamhet, att skattefinansierad verksamhet drivs i osund konkurrens med enskild verksamhet, den otillräckliga offentliga upphandlingen samt de statliga stödens konkurrenspåverkande effekter. Konkurrenssnedvridningar eller för liten konkurrens lyfts fram som problem i denna utredning, liksom tidigare av Konkurrensverket. Regeringens förslag om en ny myndighet för företagsutveckling ändrar inte de grundläggande faktorerna som påverkar näringsklimatet. De konkreta problemen med juridiska hinder, skatteregler, konkurrensvillkor, innovationsklimat, kompetensförsörjning och regelinflation löses inte med regeringens förslag. Den beskrivna situationen med den såväl centrala som regionala röra av svåröverskådlig mångfald av näringspolitiska myndigheter och aktörer påverkas inte mer än ytterst marginellt. Annell och Nygårds har en viktig utgångspunkt i att staten inte ska ägna sig åt något som marknaden själv kan hantera. Man poängterar att myndigheter ska vara beställare och inte utförare. I detta sammanhang har förhållandet att NUTEK drar i gång ett kanadensiskt koncept för nyföretagande väckt oro bland aktörer som är verksamma i liknande verksamhet och som riktar sig till samma målgrupp. Representanter för Jobs and Society som framgångsrikt arbetat med liknande koncept under 15 år har inför utskottet ifrågasatt lämpligheten av att NU TEK som aktör riskerar att skapa osund konkurrens som kan försvåra verksamheten för Nyföretagarcentrum, liksom för Ung Företagsamhet, Drivhuset m.fl. redan verksamma privata och ideella aktörer. NUTEK har inför utskottet beskrivit sitt engagemang i Open for Business, som ägs av ett organ inom det kanadensiska utbildningsdepartementet. För att kunna ta del av delvis hemligstämplad handling i syfte att kunna bedöma sakfrågan om osund konkurrens har utskottets ledamöter, representerande Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet, begärt att utskottet via Näringsdepartementet skulle få ta del av avtalet mellan NUTEK och den kanadensiska staten. Av outgrundlig anledning motsatte sig utskottets majoritet - med socialdemokraterna i spetsen - att näringsutskottet skulle få ta del av materialet med bibehållen sekretess. Frågan om huruvida NUTEK med Open for Business-projektet riskerar att snedvrida konkurrensen kvarstår, och ärendet har inte fått en tillfredsställande beredning. Mot bakgrund av vad som sägs i riksdagsordningen, 4:10, är det mer än anmärkningsvärt att en begäran av åtta ledamöter i näringsutskottet har avvisats. Oklarheter kring ansvaret när det gäller beslutsfattandet föreligger också. Mona Sahlin svarade angående detta i ett interpellationssvar att beslutet om NUTEK:s engagemang i Open for Business ingick i myndighetsutövningen. Ministerns inställning till vad som kan ligga i myndighetsrollen kontrasterar helt med den inriktning som anges i Annells och Nygårds utredning, där det betonas att myndigheter eller andra statliga organ inte bör vara utförare utan ha en beställarroll. Open for Business-konflikten ställer hela frågan om verksamhetsinriktningen hos den nya myndigheten för företagsutveckling i fokus. Dessutom aktualiseras den viktiga principfrågan hur ett utskott över huvud taget ska kunna fullfölja sitt uppföljnings och utvärderingsuppdrag om utskottet inte kan få ta del av underlagsmaterial med bevarad sekretess. Vi moderater avvisar förslaget om en ny nationell myndighet för företagsutveckling. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett mer heltäckande förslag som tar sin utgångspunkt i slutsatserna i Elisabet Annells och Peter Nygårds utredning Statens åtgärder för fler och växande företag. Fru talman! Det står helt klart att det finns ett stort behov av att utvärdera den hittills förda näringspolitiken. En sådan utvärdering bör skyndsamt göras innan förslag om inrättande av nya myndigheter läggs fram. När det gäller förslaget att inrätta en ny statlig analysmyndighet borde regeringen först ta till sig alla fakta från redan verksamma analysorgan, och med detta som underlag vidta lämpliga åtgärder för att stärka det svenska näringsklimatet. Vid behov av ytterligare analyser bör regeringen upphandla tjänster från olika aktörer på marknaden. är oroande. Sveriges tekniska attachéer bör bibehålla sin ställning som oberoende organisation. STATT har ett starkt varumärke som byggts upp under årtionden. Tekniska attachéer med kvalificerad teknisk kunskap och förmåga att knyta förtroendefulla kontakter har skapat nätverk utomlands vad avser teknisk utveckling, företag och individkontakt. STATT:s arbete på strategiska platser i världen har bidragit till svensk näringslivsutveckling och därmed till vårt välstånd. Att delvis omforma STATT till en rapportskrivande omvärldsanalysmyndighet för regering och departement innebär att den ursprungliga STATT tanken försvinner. Det starka varumärket STATT riskerar att förstöras med regeringens förslag. I stället borde samarbetet mellan STATT och ISA utvecklas. Med tanke på att både STATT och ISA har till uppgift att ta hem i ena fallet teknik, i andra fallet investeringar har de båda organisationerna många beröringspunkter. STATT och ISA har, och har under de gångna åren också haft, samarbete i bl.a. Tokyo, Samarbetet har underlättats av att de båda organisationerna kompletterar varandra vad avser uppdrag och inriktning. För Sveriges del är det viktigt och av avgörande betydelse att existerande kluster och kompetensblock förstärks med ett inflöde av utländska aktörer. I dessa ansträngningar torde STATT och ISA kunna ha mycket att bidra med i samverkan. Ett närmare samarbete mellan de två organisationerna skulle kunna skapa mer av kritisk massa vad gäller dels möjligheten att till Sverige ta hem teknik och investeringar, dels önskvärdheten att få viss volym på utlandskontoren. De naturliga beröringspunkter som finns och det samarbete som äger rum samt den representation som de båda organisationerna har i utlandet motiverar en närmare analys av hur STATT och ISA skulle kunna fördjupa sitt samarbete, både vad avser verksamhetsområden och utlandsorganisation. Vi moderater avvisar förslaget om en ny myndighet för analyser och omvärldsbevakning. Vi efterfrågar en genomgående analys av vad som hittills har gjorts och bör göras inom näringspolitikens område, och vi efterfrågar en analys av samarbete mellan Fru talman! Jag avvisar förslagen i propositionen och yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Propositionen med namnet Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken är en i en rad propositioner som inte innehåller några konkreta detaljer. Det är mer inriktning än raka besked. Man kan inte ens ana sig till hur det ska bli när det en gång blir färdigt. Fru talman! Kristdemokraterna köper inte grisen i säcken. Vi ställer inte upp på vaga inriktningar där slutbudet faktiskt kan landa var som helst. Den proposition vi nu debatterar innehåller inte mycket konkret, mer än att det ska bildas en ny myndighet för företagsutveckling och en ny myndighet för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar samtidigt som Det är vad riksdagen ska ta ställning till. Fru talman! Här kan man faktiskt låna från Hasse Alfredson och säga att förslaget är som en påse: tomt och innehållslöst tills man fyller det med något. Utredningar jobbar nu för högtryck för att ta fram förslag som ska ge de nya myndigheterna ett innehåll och en organisation. Vi kristdemokrater delar regeringens uppfattning att det finns alldeles för många aktörer och aktiviteter som ibland t.o.m. konkurrerar om att erbjuda sina tjänster till nystartade och växande företag. Det är ett sundhetstecken att regeringen har insett att för att förenkla för de blivande och befintliga företagen måste det till en ökad samordning och en ökad tydlighet i rollfördelningen mellan de statliga aktörerna. Men, fru talman, enligt vårt synsätt, har regeringen helt fel angreppssätt. I stället för att utgå från näringslivets behov och önskemål och därigenom bygga en ny organisation underifrån, startar man uppifrån utifrån Regeringskansliets behov av förenkling och samordning. Vi kristdemokrater arbetar för förenklingar och bättre villkor för företagen. Vi anser, precis som vi har utvecklat i vår reservation tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet, att regeringen först borde ha låtit göra en djupgående utvärdering av den hittills förda näringspolitiken, innan man kommer med förslag om nya myndigheter och omorganisationer. De 30 årens statliga näringspolitik har haft fördelar, men också brister. Detta måste utvärderas för att vi ska vara säkra på att de statliga insatserna i dag används på de för dagens företag absolut mest effektiva och verksamma sätten, utan snedvridande konsekvenser. Efter en sådan utvärdering hade regeringen kunnat presentera en utvecklad proposition, där man på ett tydligt sätt hade kunnat se konsekvenserna för företagen. Som jag sade tidigare: Vi kristdemokrater köper inte grisen i säcken. Vi yrkar avslag på propositionen. Jag vill passa på att yrka bifall till reservationen. I de utredningar som låg till grund för propositionen fanns tydliga signaler om behovet av ett ännu bättre företagsklimat och behovet av en utvärdering av den förda näringspolitiken. Vi kristdemokrater instämmer helt i slutsatserna från utredningen Statens åtgärder för fler och växande företag, som konstaterar att staten bör effektivisera den offentliga sektorn, avreglera, konkurrensutsätta och upphandla. Då får vi ett ökat antal livskraftiga företag och fler företag kan växa. Den offentliga statistiken visar att det redan startats väldigt många företag i Sverige. I TV programmet Striptease som visades den 6 juni framgick att av de många starta-eget-företagarna har efter fem år var tredje person blivit registrerad hos Kronofogden. Fyra av tio lever på sina företag säger den officiella statistiken. Detta kommenterades i programmet som acceptabelt av den förre arbetsmarknads och näringsministern Anders Sundström. Men, fru talman, i realiteten visar undersökningar att bara två av tio starta-eget-företag ger lön över existensminimum efter fem år. AMS, som ju beviljar bidragen, kände inte till dessa nedslående uppgifter. Man har inte gjort uppföljningar av lönsamheten i de här företagen. Jag menar att detta och mycket annat skulle framkomma tydligt i en utvärdering av den förda näringspolitiken. För att ta fram sådana fakta behövs ingen ny myndighet. Näringsdepartementet ansvarar både för näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken, som är berörd i det här fallet. Allt som behövs för att få fram fakta om hur det fungerar bland företagen i Sverige i dag är att besluta om en utredning. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att omorganisation och nya myndigheter inte är den medicin som behövs för att förbättra företagsklimatet och tillväxten. I stället behövs färre och flexiblare regler, sänkta skatter och avgifter och en helt ny syn på företagande som måste genomsyra skolan, högskolan, politiken, medierna, ja hela samhället. Byråkratin och regelbördan drabbar de små företagen hårdast. Det vet vi. Stoppreglerna, fåmansbolagslagstiftningen och arbetsrättslagstiftningen är några av de klart tillväxthämmande regelverk som måste förändras ur ett småföretagarperspektiv. Fru talman! Den osunda konkurrens som bedrivs eller stöds av kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga verk och myndigheter måste upphöra. Solarier, kaféer och busstrafik är några väl kända exempel. Ett mycket aktuellt fall som jag menar bör granskas ur konkurrensperspektiv är NUTEK:s engagemang i Open for Business. Det är ett koncept som syftar till att stimulera entreprenörskap hos unga. Konceptet är utformat som ett slags franchiseavtal där man förbinder sig att följa den kanadensiska förlagan inte bara till innehåll utan enligt uppgift t.o.m. så långt som till utformningen och färgsättningen av de lokaler där verksamheten ska bedrivas. Nu finns det redan en mycket lång rad av både privata och ideella organisationer som just vänder sig till ungdomar. Varför ska då NUTEK köpa hem ett nytt vidlyftigt koncept och bearbeta kommuner, landsting, länsstyrelser och andra statliga aktörer på regional nivå för att få dem att köpa in sig i detta kanadensiska affärskoncept? När en majoritet att utskottets ledamöter motsatte sig att relevant material skulle ställas till utskottets förfogande kände jag personligen stor olust i frågan. Min misstanke om osund konkurrens har inte kunnat avfärdas. Fru talman! Kristdemokraterna delar den syn på STATT som den föregående talaren Karin Falkmer redovisade. Det framgår även av vår gemensamma reservation. Fru talman! Jag vill avsluta med att sammanfatta de grundläggande skälen till att vi kristdemokrater yrkar avslag på propositionen, även om syftet säkert är gott. Vi menar att propositionen är synnerligen substanslös. Det är bättre företagsklimat, enklare, färre och flexiblare regler, sänkta skatter och avgifter och en ny syn på entreprenörskap och företagande som skapar fler nya och livskraftiga företag och får fler företag att växa, inte statlig omorganisation. En utvärdering av 30 års statlig näringspolitik borde ha föregått propositionen.

Fru talman! Jag vill inledningsvis framhålla vikten av ett generellt bra företagsklimat. Detta måste ha en sådan utformning att Sverige klarar av att tävla med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen. Därför är det viktigt att undanröja alla de faktorer som hämmar företagande, jobb och tillväxt och som kan påverkas genom den nationella inhemska politiken. Omvärldsförståelse och förändringsbenägenhet i politiken är helt avgörande för Sveriges framtida konkurrensförmåga och därigenom dess välstånd. Sverige behöver därför en ny politik för kreativitet och företagsamhet som berör såväl skatterna inom företagandet, arbetsmarknaden, skolan, den högre utbildningen och dessutom det vi tidigare diskuterade här i kammaren, forskningen. Vi anser att ett utmärkt sätt att stimulera nyföretagandet är att öppna för konkurrens inom t.ex. offentlig sektor, vilket framför allt skulle gynna kvinnors företagande. Att göra företagsreglerna färre, enklare och mer stabila är dessutom en angelägen reform. Nya myndigheter ändrar däremot inte de grundläggande faktorer som skiljer det nuvarande Sverige från ett land med bra företagsklimat. Det naturliga tillvägagångssättet hade varit att en utvärdering av den hittills förda näringspolitiken först hade gjorts innan förslag om inrättande av nya myndigheter lagts fram. Resultatet av de utredningar som regeringen uppger ligger till grund för propositionen har uppenbarligen endast i mycket begränsad omfattning fått genomslag i de nu aktuella förslagen. I utredningen Statens åtgärder för fler och växande företag sägs att den nuvarande småföretagspolitiken behöver utvärderas i grunden, att de direkta ekonomiska företagsstöden bör avskaffas, att det lilla företagets behov av information, kunskap och nätverk måste tillgodoses och att dessutom statens roll i småföretagspolitiken måste förändras mot en ren beställarroll. Utredningen konstaterar vidare att det finns regelsystem där de små och växande företagen kommer i kläm. Det gäller särskilt de s.k. stoppreglerna, fåmansbolagslagstiftningen, de administrativa regelkraven och arbetsrättslagstiftningens utformning. Utredarna kritiserar också kraftigt de svenska konkurrensvillkoren, den s.k. gråzonen mellan offentlig och privat verksamhet, den osunda konkurrensen med enskild verksamhet från skattefinansierad verksamhet, den otillräckliga offentliga upphandlingen och de statliga stödens konkurrenspåverkande effekter. Utredarnas egna slutsatser är att statens bästa verktyg för att få till stånd ett ökat antal växande företag är att effektivisera den offentliga sektorn, avreglera, konkurrensutsätta och upphandla. De konstaterar vidare att mycket lite är känt om effekterna av 30 års näringspolitik. Genomarbetade utvärderingar saknas nästan helt. Det förefaller som att regeringen inte har dragit några egentliga slutsatser av de konstateranden som utredarna faktiskt gör. Stiftelsen Svenska Jobs & Society har inför utskottet aktualiserat en fråga om osund konkurrens just i fråga om NUTEK när det gäller främjande av nyföretagande. Man har här köpt upp ett kanadensiskt franchiseförslag à la McDonalds där man, precis som företrädarna här har sagt, in till minsta färgnyans ska ta över ett koncept för hur man ska stötta nyföretagande. Stiftelsen och även vi i oppositionen befarar att Open for Business-konceptet kan innebära risk för att en osund konkurrens uppstår. Vi konstaterar att det för närvarande redan finns privata och ideella aktörer som vänder sig till precis samma målgrupp. Vi kan börja med Snilleblixtarna, gå vidare till Ung Företagsamhet, Drivhuset, Robinson Crusoe, nätverket KNUT, Jobs & Society m.fl. Open for Business kommer att vara en regelrätt konkurrent och inte ett komplement, som man försöker framhärda från NU TEK:s sida. Det är inte vad skattepengar ska användas till, fru talman. Våra svårigheter att få in ett underlag från NU TEK vad gäller dessa frågor är anmärkningsvärda. Folkpartiet har reserverat sig tillsammans med Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet för att kunna få in en del hemliga handlingar från NUTEK. Det vill man inte gå med på från majoritetens sida, och det tycker jag är mycket olyckligt. Folkpartiet anser det som en mycket viktig principfråga att ett utskott ska ha möjlighet att få tillgång till det material, t.ex. från myndigheter, som bedöms nödvändigt i en fråga utan att man för den skull ska upphäva eventuell sekretess. Bl.a. inom ramen för det uppföljnings och utvärderingsarbete som utskotten ska bedriva är frågan om en bevarad sekretess hos det material som ett utskott tar in av stor principiell betydelse. När det gäller den föreslagna nya myndigheten för analys, omvärldsbevakning och utvärdering delar vi uppfattningen att det är rimligt att i högre utsträckning än för närvarande ställa frågan vilka effekter den förda politiken faktiskt har. Är inte detta ett rimligt krav? Som nyss har nämnts är kunskaperna om de faktiska effekterna mycket bristfälliga. En utvärdering av effekterna kan dock göras utan att en ny myndighet upprättas. Regeringen kan och bör i stället agera i högre grad som beställare av utredningar och analyser m.m. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservationen. Jag uppmanar regeringen att komma med ett bättre förslag och förpassa detta till den byrålåda där det hör hemma.

Fru talman! Låt mig först och främst yrka bifall till hemställan i betänkande NU17 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken och därmed avslag på reservationerna. I näringspolitiska frågor är vi i huvudsak överens om målet. Alla partier vill självklart ha ett näringsklimat i världsklass. Ingen kan undgå att tillväxten i Sverige för närvarande är bra. Att näringsklimatet måste fortsätta att utformas så att Sverige klarar av att tävla med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen är väl också en uppfattning som delas av samtliga partier. Hinder som hämmar jobb, företagande och en långsiktigt god ekologisk och ekonomisk tillväxt ska naturligtvis undanröjas. Självklart har den goda tillväxten gagnats av en bra och förtroendeingivande politik. Men det gäller att inte stanna härvid utan att också se till hur vi organiserar den statliga verksamheten för att fortsätta den positiva utvecklingen och att sätta in åtgärder och resurser där det är nödvändigt att staten också agerar. Fru talman! Sedan kan vi ha olika meningar i vissa sakfrågor, t.ex. arbetsrätt, skatter, konkurrensfrågor, privat och offentlig verksamhet. Vi vill alla ha förenklingar, men vi vill också ha rättvisa och trygghet. Dessa frågor har vi debatterat. Arbeten i den riktningen är i gång, och vi lär med all sannolikhet återkomma till näringspolitiska frågor i andra sammanhang. Det går inte heller att blunda för att tillväxten i hög grad hänger samman med forskning, utveckling, kompetensutveckling och tillgång till välutbildad arbetskraft. Det betänkande med anledning av regeringens proposition om vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken som vi behandlar i dag gäller en fråga om organisation och inte detaljer i verksamheten. Propositionen bygger på att utveckla och skapa bättre möjligheter för statens organisation på central nivå att främja företagsutveckling och tillväxt. Därför vill man skapa en ny nationell myndighet för företagsutveckling. Vidare ska kunskapsunderlaget för innovations-, närings och regionalpolitiken förstärkas. I detta syfte inrättas en ny myndighet för analyser, omvärldsbevakning och utvärdering. Anledningen till att denna proposition och detta betänkande nu debatteras är avhängig den tidigare debatten i dag, nämligen den om betänkandet om forskningen för framtiden och ny organisation för forskningsfinansiering, där näringsutskottet har yttrat sig till utbildningsutskottet. Bakgrunden till organisationsförändringarna är naturligtvis att skapa bättre koncentration, kraftsamling, flexibilitet, prioritering, överblick och ökad styrbarhet på central nivå. På det regionala planet vill man utveckla den regionala näringspolitiken, ha en kraftsamling och överblickbarhet samt, inte minst, förenkling. Detta är inte minst för individer, entreprenörer och företag. Detaljerna är, som har sagts tidigare, inte specificerade i propositionen utan det är endast fråga om den övergripande organisationen. Organisationen ska senare fyllas med innehåll, som också kommer att innebära förändringar för vissa verksamheter i dag. NUTEK och ALMI är några exempel. En kommitté har därför tillsatts när det gäller företagsutvecklingen, och ordförande är Per-Ola Eriksson, generaldirektör för NUTEK. När det gäller omvärldsbevakning och en analysmyndighet finns en utredare, nämligen Susanne Ackum Agell. Fru talman! Den borgerliga reservationen är kritisk till tillvägagångssättet, och man hade velat ha en utvärdering av den hittills förda näringspolitiken innan någon som helst organisationsförändring görs. Nu har ett par utredningar och hearings anordnats, och frågan är, i ärlighetens namn, på intet sätt ny. Vi vet alla att NUTEK:s och ALMI:s arbete går in i varandra, och det behövs inga ytterligare utredningar för att konstatera det. I propositionen sägs också att de förslag som läggs fram är inledningen av ett förändringsarbete och att det fortsatta arbetet får visa på behovet av ytterligare organisatoriska förändringar. Vidare sägs att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen angående den regionala nivån, som i huvudsak ska vara den direkta kontakten för företagen och företagarna. Beträffande det viktiga förenklingsarbetet av regler vill jag i det här sammanhanget hänvisa till regeringens nyss avlämnade skrivelse om myndigheternas efterlevnad av Simplexförordningen. Fru talman! Tidpunkten. När? Hur? Har frågan utretts tillräckligt, osv.? Det är sådant som alltid kommer att väcka någons eller någras ogillande. Nu har man ändå - äntligen kan man säga - kommit till skott om riktlinjer för en framtida organisation för att undvika dubbelarbete. Men som sagt, mycket av innehållet av själva förändringsarbetet återstår, och det måste man återkomma till.

Fru talman! Jag vill säga några ord om det som egentligen inte har med organisationsfrågorna inom näringspolitiken att göra men som ändå tagit en hel del av uppmärksamheten i näringsutskottets arbete, nämligen om NUTEK bedriver "osund konkurrens" eller inte. Låt mig först slå fast att jag inte tycker att NUTEK ska ägna sig åt konkurrerande verksamhet. Det tycker inte någon i den socialdemokratiska gruppen. Däremot ska det självklart vara kompletterande verksamhet. Jobs & Society är i huvudsak uppbyggt på konceptet företag hjälper företag, dvs. hjälper dem som ska starta nya företag. Jag vill betona att de gör ett mycket bra jobb, och någon skugga ska inte läggas på dem här. Det finns ändå anledning att fundera över skillnader mellan företagare och företagsamhet. Initiativtagare är detsamma som entreprenörer, och de står i hög grad för förnyelse, men de blir sällan företagare. Det är väl ingen obekant i den här församlingen att förnyelsegraden i Sverige kan bli betydligt bättre. Det är också oerhört viktigt för att hänga med i den framtida stenhårda konkurrensen att vara med i förnyelsearbetet. I själva sakfrågan - som vid just det här tillfället har tagits upp av de borgerliga - tycker vi socialdemokrater att det är självklart att det är viktigt att få tillgång till material osv. Men vi kan med gott samvete säga att i det här fallet har vi fått ta del av avtalet men inte prislappen. Per-Ola Eriksson från NUTEK kom under pågående förhandling och redogjorde för prislappen för utskottet. För övrigt är avtalet ännu inte undertecknat. Jag tror, fru talman, att just hur man organiserar verksamheter är av absolut avgörande betydelse för verksamheter oavsett i vilken form de bedrivs. Flyttar man bara över en verksamhet och driver den likadant utan att ändra i organisationen blir det aldrig några bra resultat. Det är nödvändigt att underlätta för blivande och befintliga företagare genom t.ex. ökad samordning och renodling av företagsfrämjande resurser. Se därför detta steg vi tar i dag som en inledning av ett förändringsarbete för en bättre styrning och fördelning av de medel som står till vårt förfogande. Staten ska gå in där marknaden inte klarar av detsamma. Sedan får vi återkomma i bl.a. budgetarbetet för år Fru talman! Med detta yrkar jag åter bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande NU17 och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag konstaterar att Sylvia Lindgren tycks ha en övertro på organisationsmodeller på central nivå, medan vi kristdemokrater menar att organisationsmodeller på det här sättet inte löser företagens behov. Jag skulle vilja fråga Sylvia Lindgren: Om det är tillväxt och företagande som är Socialdemokraternas och regeringens slutmål någonstans långt där borta, varför har man då inte företagen och företagandet som utgångspunkt när man ska göra förändringar? Borde inte företagen sättas i centrum när man ska bygga de här modellerna? Och varför har man inte ett underifrånperspektiv? Håller inte Sylvia Lindgren med om att när man nu ser det här modellförslaget tycks det vara ett regeringskansliperspektiv på hela organisationsmodellen?
Fru talman! Nej, jag har lite svårt att hålla med Inger Strömbom om just detta. Självklart har organisationen alltid en övergripande del som handlar om hur verksamheter ska kunna bedrivas. Som jag har sagt tidigare innebär ju detta med en ny organisationsmodell att man tydliggör statens roll och fokuserar på områden där den privata marknaden inte fungerar, där staten kan använda sig av bättre resurser. ALMI och NUTEK är ju en del i detta. Som har sagts här tidigare när det gäller t.ex. tidpunkten för företagsutvecklingsmyndigheter, behöver inte allting utredas på nytt. Man vet redan i dag att det är flera instanser som gör samma saker. Tanken är att skapa en organisation som blir tydligare, enklare och effektivare, och naturligtvis med företagsutveckling som bas för detta arbete.
Fru talman! Jag hör vad Sylvia Lindgren säger, och jag förstår en del av det. Men jag tycker ändå att perspektivet är fel. Om nu företagande och tillväxt är målet, borde man då inte analysera vad man hittills har gjort rätt och vad man har gjort mindre bra i den statliga näringspolitiken för att kunna utforma den organisation för framtiden som kommer att vara effektiv och bra? Jag undrar: Vågar inte Socialdemokraterna låta göra en sådan här djupgående granskning av det som nu är historia? Eller varför vågar man inte utreda detta? Finns det lik i garderoben? Är man medveten om att man håller på med fel saker? Jag skulle vilja att man sätter företagen i fokus när man gör en sådan här stor omorganisation. Det vi talar om i dag berör inte företagen, utan det berör några byråkrater som till största delen sitter placerade i Stockholm. Det är helt fel perspektiv. Sätt företagen i centrum! Då får vi en bra statlig näringspolitik.
Fru talman! Jag håller med om väldigt mycket av det som Inger Strömbom säger. Men det som tas upp i propositionen och betänkandet är just den övergripande organisationen, för att också på ett bättre sätt kunna sätta företagen i centrum. Jag är övertygad om att mycket på lokal nivå kanske inte har bekymmer av den dignitet som vi på vissa håll pratar om i dag, t.ex. när det gäller samarbetet mellan NUTEK och Jobs & Society. Det fungerar tydligen bra lokalt, men mindre bra centralt. Därför är det viktigt att se till att få en bättre organisation också på den centrala nivån. Men man får inte glömma bort i det här sammanhanget att det här handlar om en översyn av myndigheterna och en ny organisation för flera myndigheter, inte minst för FoU-myndigheten som debatterades innan vårt ärende började debatteras i dag. Det måste naturligtvis också finnas ett samarbete mellan den och Företagsutvecklingsmyndigheten för att främja tillväxt, framtid och utveckling i det sammanhanget. Man vill också förstärka utvärderingen via den nya myndigheten för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar, som naturligtvis också ska arbeta med utvärderingar. Se inte detta som några lik i lasten eller i garderoben eller att man köper grisen i säcken. Se detta som vad det är, nämligen en organisationsförändring för att förtydliga. Sedan är jag också mycket väl medveten om att det kommer att krävas mycket arbete för att kunna göra anslagsförändringar och se över dem i dess helhet, men det får vi återkomma till i den fortsatta budgetdebatten. Det är ingenting som vi ska ta upp i dag. Men, som sagt, det hänger också samman med den tidigare organisationsförändringen.

Fru talman! Först, så att jag inte glömmer det, vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut som är noga avvägt och därmed yrkar jag på att samtliga motioner avstyrks. Sylvia Lindgren har på ett mycket förtjänstfullt sätt klarlagt varför det här förslaget kommer, medan bl.a. Inger Strömbom tidigare här sade något om att hon inte ville köpa grisen i säcken. Jag tror att hon t.o.m. citerade Hasse Alfredsson om någon tom påse. Men när jag tittar i påsen, nämligen propositionen, finns det faktiskt argument där. Detaljerna är inte klara, men målsättningen är att det ska bli ett effektivare arbete när det gäller den statliga näringspolitiken. Det kallar jag inte för en tom påse. Och gluttar jag i säcken, nämligen betänkandet från utskottet, ser jag både att det finns gris och att den t.o.m. har knorr på sig, Inger Strömbom, så jag tycker inte att vi kliver rakt ut i blindo. Dessutom är det inget revolutionerande med förslaget egentligen. Det föreslås ju två halvnya myndigheter som ska slås samman och omorganiseras inom Näringsdepartementet. Tidigare här i dag debatterades - och det var kanske mer viktigt egentligen - forskningen för framtiden och den nya myndigheten för forskning och utveckling, som vi i Vänsterpartiet tror kommer att ge en bättre grund för det företagsamma Sverige att även i fortsättningen ligga väl i framkant. Egentligen kan man tycka att det är onödigt, om man nu ska kritisera från oppositionsbänken, att komma med ett sådant här förslag när Sverige går bättre än på mycket, mycket länge. Man ska ju inte ändra på vinnande lag, heter det. Inom parentes sagt kanske man borde göra det när det gäller europamästerskapen i fotboll, för där vinner ju inte Sverige. Nå, nu är det så att en klok regering med stöd av kloka partier i den här församlingen - Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet - tillsammans har funnit att det är bra att i god tid rusta den statliga apparaten och forma de instrument som ska fungera som både stötdämpare och katapulter för ett fortsatt framgångsrikt näringsliv. Förslagen är väl grundade på utredningar och erfarenhet. Ni påstår att det inte har gjorts några utvärderingar. Det kanske inte har skett någon utvärdering av alla 30-40 årens näringspolitik, men det finns utredningar som grund för regeringens förslag. De redovisas också. Därför blir jag lite förvånad när den genomborgerliga delen av riksdagen skriver en hel radda av motioner. Moderaterna skriver t.o.m. två stycken, först en med avslag och sedan en med avslag bara för att man ska "rädda" ALMI som är en utomordentlig statlig institution, åtminstone i den moderata motionen. Genomgående krav är att det ska göras en utvärdering av näringspolitiken innan man kan inrätta nya myndigheter. Varje gång ni från borgerligheten yttrar er ska ni tala om "ett generellt bra företagsklimat". Nå, nu menar vi att detta handlar om nödvändiga statliga verksamheter. Det behövs nämligen en fungerande statsapparat för att ett näringsliv för mänsklighet ska fungera. Det är själva grunden. Erfarenheten visar att alla samhällen som inte har en fungerande byråkrati fungerar väldigt dåligt. När vi nu försöker bidra till en förändring som tyder på, tycker jag, en hyfsad lyhördhet för nödvändigheten av sådana här förändringar, så bromsar ni från borgerligheten som i andra sammanhang gärna vill framställa er som just näringslivets bästa vänner. Vi för vår del tror att dessa i och för sig centrala beslut på en hög nivå om en omorganisation tillsammans med tillväxtavtalen, som är en ny faktor i arbetet för att skapa ett Sverige där hela Sverige kan leva, ger en god grund också för en decentralisering ute i regionerna av en aktiv näringslivspolitik. Vad det gäller det goda företagsklimatet kan man näppeligen hoppas på ett mycket bättre, för i så fall skulle det ju vara risk för en klar överhettning. Ni goda borgare! Flexibel lyhördhet anbefalles för nödvändiga förändringar i den byråkrati som behövs för att Sverige ska klara framtida konkurrens. Det är ju det som den här frågan gäller. Det hade hedrat er i oppositionen om ni i stället för avslag och på stället marsch hade signalerat en liknande vilja till förändring som vi gör. I stället försöker ni blåsa upp NUTEK engagemanget i ett projekt inhandlat i Kanada som man har kallat för Open for Business; detta för att projektet enligt er skulle kunna utgöra något slags osund konkurrens gentemot Stiftelsen Svenska Jobs & Society. Om, gott folk, man ska reagera mot Open for Business och Jobs & Society, gör jag det för min personliga del för att de här projekten bidrar till att erodera det svenska språket. Svenska skattepengar borde ha som kravmärkning att projekten döps om till exempelvis Öppna för Gnosjö och Arbete och samhälle i stället för de här utländska namnen. Det osunda elementet här är inte den eventuella konkurrensen, utan det är att helt i onödan sälja ut det svenska språket. Här har tidigare tagits upp att det är mycket behjärtansvärt att stimulera företagsamhet. Sedan räknar Eva Flyborg upp en mängd organisationer och aktiviteter för att öka kreativiteten och få fler företag. Den mångfalden tycker jag bottnar för att man når så många fler. På alla områden ska det ju inte vara något monopol, men här ska det helt plötsligt inte vara någon konkurrens om hur man får i gång kreativiteten. Jag tycker att logiken haltar. Sedan återigen till detta med utvärdering. Verklighetens utvärdering av de senaste årens politik är ju kristallklar. Den ger s plus v plus mp, ofta med bidrag även från Centerpartiet, ett klart överbetyg. Tror ni mig inte kan ni testa alla tabeller och fakta i broschyren Fakta om Sveriges ekonomi år 2000, utgivare SAF. Jag fick den i brevlådan i dag. Tabell efter tabell visar där att det aldrig någonsin gått bättre för Sverige. Jag påstår inte att den visar att det är total idyll och paradis för företagsamheten i Sverige, men vi är svårslagna på den internationella arenan. Så sluta tjata och gnata om att det är så illa ställt med företagsamhetens villkor i Sverige. De är mycket, mycket bra. Och det här förslaget gör att de blir ännu bättre, tror i alla fall Lennart Värmby, Vänsterpartiet.
Fru talman! Jag konstaterar bara att Lennart Värmby har ett perspektiv på de här frågorna som är ovanifrån. Det är precis samma politik som har resulterat i att en utredning konstaterar att företagaren har gjorts beroende av myndighetsbeslut i alltför många frågor och att staten har fragmenterat och sönderdelat sättet att hantera både företagaren och de många olika regelkraven för företagen. Lennart Värmby säger att den här organisationen är till för att vi ska forma instrument - smaka på uttrycket forma instrument - för att göra ditt och datt med företag. Lennart Värmby ser företagen som klienter. Vi som står bakom reservationen tycker att utgångspunkten vid en omorganisation, när man har konstaterat att det finns en helt förvirrande mångfald av aktörer på det här området, borde vara företagaren. Man borde först använda den utgångspunkten för bas för att se vad man vill ha för innehåll för att sedan konstruera den organisation som behövs. Lennart Värmbys perspektiv är att uppifrån styra, ställa och forma instrument.
Fru talman! Jag medger att jag ofta ser uppifrån på saker och ting, men det beror kanske på att jag är närmare två meter lång och inte på någon politisk felsyn. I det här fallet rör det sig, allvarligt talat, om ett förslag att på central nivå åstadkomma en effektivare, bättre och mer sammanhållen organisation vad det gäller företagsutveckling, lite slarvigt uttryckt. Det innehåller ju fler saker, t.ex. analys och annat som är nödvändigt i sammanhanget. Den enda möjliga instansen för detta, som jag ser det, är faktiskt staten. Oavsett var vi står ideologiskt borde vi kunna vara överens om så mycket: Analys och sådant är underlag för att kunna föra en framgångsrik politik. Sedan kan vi ha olika uppfattning om skattenivåer, regelverk och sådant - visst. Men själva grundstommen, en fungerande statsapparat, är nödvändig för att ett fritt näringsliv ska kunna fungera, en statsapparat som t.ex. kontrollerar att villkoren är så lika som möjligt. Ni pratar själva i reservationer m.m. - det har visserligen inte ett dugg med dagens ärende att göra - om osund konkurrens. För att man ska komma åt osund konkurrens måste det finnas lagar, regler och myndigheter, och också för att stimulera framväxten av näringsliv. sidan visar att Sverige med tur och skicklighet har manövrerat på ett sådant sätt att den svenska företagsamheten här ligger i absolut världstopp. När man då ständigt hör, inte minst från moderat sida, att det saknas ett företagsklimat, att det är dåligt osv. begriper jag inte det. Går vi ut i samma Stockholm och samma Sverige, Karin Falkmer? Jag undrar det ibland. Karin Falkmer måste ta någon bakdörr och hamna i slumområden som ingen annan upptäcker. Sedan är vi absolut inte ute efter att fragmentisera eller göra företagsamheten beroende. Tvärtom tycker jag att en kreativitet som är så oberoende som möjligt av statliga bidrag är framtidsmelodin.
Fru talman! Lennart Värmby! Jag rekommenderar till läsning den utredning jag har här i min bänk. Den visar klart på de problem som små och medelstora företag råkar på i Sverige och som är bakgrunden till att vi har ett för litet näringsliv och för få företag. Det är samma slutsatser hos alla svenska och även utländska organisationer som har bedömt Sveriges konkurrensklimat. Lennart Värmby lär känna igen det här. Sedan förvånar det mig inte ett dugg att Lennart Värmby inte ser problematiken i att en statlig myndighet med skattepengar köper in sig i ett kommersiellt projekt som hotar att konkurrera med redan verksamma privata eller ideella aktörer. Lennart Värmbys inställning till företagaren är uppifrån. Att staten styr eller att staten startar projekt som konkurrerar ser inte Lennart Värmby som något problem. Lennart Värmby tillhör ett parti som i sitt partiprogram vill avskaffa kapitalismen. Då vill jag ställa en fråga till Lennart Värmby: Hur tänker ni förena ett gott näringsklimat och goda villkor för små och medelstora företag med det som står i ert partiprogram, dvs. att ni tänker avskaffa kapitalismen? Hur tänker ni gå till väga? Vad betyder detta för de mindre företagen? Tala om det för oss i kammaren i kväll!
Fru talman! Det sista var verkligen en samvetsfråga. Karin Falkmer har helt rätt i att partikongressen nyligen fattade beslut om att avskaffa kapitalismen för jag vet inte vilken gång i ordningen. Ändå lever illbattingen bara bättre och bättre, tycks det. Skulle jag vara lite skämtsam kunde jag säga att man ska ju göda grisen före jul så får man bättre skinka, men så skämtsam ska jag inte vara. Personligen har jag svårt att se hur man ska avskaffa kapitalismen, om man med kapitalism menar marknadsekonomi. Det har jag svårt för. Däremot är jag för att man tyglar och styr den hänsynslösa hyperkapitalism som framför allt högerkrafterna i Sverige och världen står för. Det vill jag bidra till. Varför? Jo, därför att ett samhälle ska kunna ha plats för alla människor och inte ökande utan minskande klassklyftor. Sedan finns det ju problem. Det här förslaget rör en omorganisation på högsta nivå i Näringsdepartementet, och det löser bara de problemen och inga andra. Sedan kan denna lösning bidra till att regering, departement och myndigheter blir effektivare i sin servicefunktion ut mot näringslivet. Det kan jag möjligtvis tänka mig. Problemen finns alltså kvar i många och långa stycken. Vi kan också diskutera i all oändlighet hur högt skattetryck som företagsamheten tål. Men om Karin Falkmer viftar med en utredning viftar jag en gång till med SAF:s, Svenska Arbetsgivareföreningens, allra senaste och färskaste statistiksammanställning. Den visar, vad jag kan begripa, inte att Sverige har någon feber på grund av någon allvarlig sjukdom på näringslivssidan. Snarare är det överhettningsfeber som närmar sig, med alla dess problem. Och återigen: Ska vi kritisera Open for Business så är det för att man eroderar det svenska språket. Hur kan vi acceptera att med skattepengar betala ett sådant här projekt som inte ens pratar svenska? Det är för mig som smålänning näst intill obegripligt.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 17 behandlar vissa organisatoriska frågor inom näringspolitiken. För tids vinnande tänkte jag faktiskt hålla mig till de frågorna. Det finns utan tvekan ett behov av central samordning när det gäller insatserna för näringslivsutveckling generellt sett. Från Centerpartiets sida yrkar vi av den anledningen bifall till utskottets hemställan i föreliggande betänkande. En ny och effektiv myndighet för företagsutveckling, med utgångspunkt i de uppgifter som i dag hanteras av NUTEK och ALMI, har en stor uppgift att fylla när det gäller företagsutveckling och entreprenörskap över hela landet. Samtidigt vill jag betona den stora betydelsen av en stark regional organisation kring dessa uppgifter. Kunskapen om regionens villkor och verklighet måste vara den viktigaste utgångspunkten i många av de rådgivningsinsatser som ankommer på den regionala organisationen. Dessa insatser har över huvud taget aldrig debatterats här. ALMI:s föregångare Utvecklingsfonden, visar att vi i den här debatten under en och en halv timme så att säga har missat måltavlan. Från Centerpartiets sida förutsätter vi, med utgångspunkt från den ofta åberopade närhetsprincipen, att den regionala organisationen ska ges erforderliga möjligheter till kraftfulla insatser för näringslivsutvecklingen ute i våra olika län. Det måste också finnas ett starkt regionalt inflytande över näringspolitiken, inte minst utifrån de skilda förutsättningar som råder. Fru talman! Vår utgångspunkt i dessa frågor är att regionernas egen utvecklingskraft ska tas till vara. Den regionala organisationen för den verksamhet vi här debatterar måste få ett övergripande ansvar för företagsutvecklingen och entreprenörskapet, såsom jag tidigare sagt. Samtidigt vill vi betona att kunskapen kring förtagandet också har ett könsperspektiv. Som vi från vårt parti framhållit här i kammaren startar och driver kvinnor och män företag på olika sätt. Forskning visar att kvinnor ofta startar försiktigare, med mindre lån och mindre bidrag. Kvinnliga företagare har också en lägre andel konkurser. Samhällets insatser hittills när det gäller information och rådgivning har inte riktigt insett detta när det gäller t.ex. nyföretagande. Den regionala organisationen måste också enligt vår mening få möjlighet att fortsätta den inriktning av låneverksamheten som är särskilt anpassad för de minsta företagen, de s.k. mikrolånen. När det gäller hela den komplexa frågan om riskkapitalförsörjning måste konstateras att detta hanteras bättre ju närmare individen det sker. För Centerpartiets del vill vi också gärna ha en ökad konkurrens mellan olika riskkapitalaktörer. Det skulle vara bra, och det skulle gynna företagsamheten. Jag konstaterar att Centerpartiets motion med dessa krav har fått en positiv skrivning i detta betänkande. Fru talman! När det gäller den nya myndigheten för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar utreds dess uppgifter i särskild ordning. Med hänvisning till att SIR, Statens institut för regionalforskning, föreslås avvecklas och vad som i propositionen sägs om lokalisering av den verksamheten förutsätter jag att den nya myndigheten kan förläggas till Östersund, som har många goda förutsättningar att uppfylla kraven på en lämplig lokaliseringsort, inte minst med hänvisning till att Glesbygdsverket finns i Östersund. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i föreliggande betänkande.

Fru talman!

Vi ska alltså tillskapa tre nya myndigheter, en för företagsutveckling, en för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar, där nuvarande SIR ska ingå, och en för forskning och utveckling. Företagsutvecklingsmyndigheten ska till största delen innehålla de nuvarande delarna som finns inom NUTEK och ALMI. Dessa myndigheters kärnuppgifter är företagsutveckling på såväl nationell som regional nivå. I den här nya myndigheten ska också nuvarande regionalpolitik och EU:s strukturfonder ingå. Den ska också vara en viktig kunskaps och stödfunktion för att tillsammans med regionerna utveckla de tillväxtavtal som vi arbetar med ute i hela landet. Den nya myndigheten ska också göra det lättare för vissa grupper som har det svårt på den ordinarie lånemarknaden att få lån. Det gäller t.ex. ungdomar, kvinnor och invandrare. Myndigheten för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar ska särskilt belysa tillväxtfrågor i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. De bevakningsområden som institutet ska ansvara för är de nationella och regionala innovationssystemens förutsättningar och utveckling. Man ska också, vilket är mycket viktigt, analysera och utvärdera samspelet mellan människa, miljö, organisation, teknik och kommunikation och deras betydelse för tillväxt och regional utveckling. Det känns angeläget att i detta sammanhang lite grann beskriva propositionens innehåll och vilka svar som ges i betänkandet. Jag tycker att debatten under kvällstimmarna har fokuserat på en mängd andra saker. Men jag tycker att det är en organisationsförändring som man gör då man med nuvarande verksamhet tillskapar tre olika myndigheter som ska komplettera varandra och den nya forskningen i Sverige i framtiden. De nya myndigheterna har ett klart uppdrag att samverka med varandra och andra aktörer som har betydelse för företagsutveckling och generell utveckling inom detta område. Jag har velat visa på att man i propositionen ständigt återkommer till och starkt fokuserar på den regionala utvecklingens betydelse för en god och uthållig utveckling i ett Sverige med en ökad regional balans. Det har tillkallats en särskild kommitté och utredare med uppgift att lämna förslag bl.a. om hur organisationen och ansvarsområdet för den nya myndigheten ska se ut. Var den nya myndigheten ska lokaliseras framgår inte av propositionen. Men man slår fast att SIR som i dag finns i Östersund ska motsvaras av verksamhet i minst nuvarande omfattning. Det är mycket gott. Jag tycker att den nya kommittén ska lägga stor omsorg och vikt vid att lokalisera delar av den nya myndigheten utanför de stora tillväxtzonerna. Självfallet kommer även fortsättningsvis delar av verksamheten att finnas kvar i Stockholm. Jag är övertygad om att regional tillväxt och en medveten satsning på att lokalisera delar av myndigheten t.ex. vid de nya högskoleorterna Falun, Gävle, Piteå, Östersund, Sundsvall och Kiruna är bra för denna utveckling. Delar av den nya verksamheten kan säkert också utökas i Östersund och i Arjeplog, och kanske även administration och administrativ verksamhet kan förläggas till Sollefteå. Precis som utskottet påpekar är det av yttersta vikt, med hänsyn till personalen och den nya verksamhetens kvalitet, att beslutet om lokalisering sker i samråd med personalen och med största skyndsamhet. Jag vill betona att de nya myndigheterna har ett starkt uttalat regionalpolitiskt ansvar och också genom sin lokalisering kommer att ge en bättre regional balans när det gäller statlig verksamhet och statlig tillväxt inom arbetslivet. Jag tror att med en stor omsorg och tanke på var man ska lägga den nya myndigheten kommer detta att bli ett väldigt bra beslut.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 12 Ny naturgaslag behandlas frågan om implementering av ett EG-direktiv om naturgas i svensk lagstiftning. Lagen syftar till att öka konkurrensen på gasmarknaden och skapa en inre marknad för naturgas. Vi moderater beklagar att majoriteten inte vågat gå längre i marknadsöppning än vad minimikravet i direktivet innebär. Det hade varit betydligt bättre att i stället för nivån 25 miljoner kubikmeter naturgas per år och förbrukningsställe i stället ha 5 miljoner kubikmeter per år och förbrukningsställe. På det viset hade vi skapat en verklig marknad och fått något av konkurrens på gasmarknaden. I övrigt vill jag, fru talman, av hänsyn till kammarens debattid och den sena kvällen hänvisa intresserade lyssnare och läsare av betänkandet till härtill hörande motioner. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Låt mig först klargöra att Kristdemokraterna inte vill ha en storskalig naturgassatsning i Sverige. Vi har relativt god tillgång till renare inhemska energislag som baseras på sol, vind, vatten och biomassa. Vi ser naturgasen - fossilgasen, som den rätteligen borde kallas - som ett allvarligt hot mot biobränsleanvändningen i södra och mellersta Sverige har också kärnkraften. Vi vet alla att om kärnkraften avvecklas blir följden ökade koldioxidutsläpp. Det såg vi efter stängningen av Barsebäck 1 och det kommer att bli samma resultat när nästa verk stängs. Så är det så länge man inte kan ersätta den förlorade effekten med förnybara energislag. Ökade koldioxidutsläpp med klimatförändringar som följd oroar oss kristdemokrater väldigt mycket. Men vi ska ärligt tillstå att i de fall där fossilgasen ersätter kol eller olja tar man ett starkt miljömässigt steg framåt. Det sker redan i viss omfattning på västkusten och i sydligaste Sverige där vi har gasnät. Juridiskt är det redan i dag möjligt för flera att importera naturgas till Sverige. Men i praktiken är det ett företag, det helstatliga Vattenfall Naturgas, som står för hela importen. Den som vill handla med gas har således en enda leverantör att vända sig till och det är en mycket olycklig situation. Det gör att naturgaslagen blir en halvmesyr, åtminstone till att börja med. Fru talman! Kristdemokraterna anser att den svenska gasmarknaden ska vara en fri och öppen konkurrensmarknad. Statens uppgift är att sätta spelreglerna, att bygga ett ramverk inom vilket marknadens aktörer kan konkurrera på lika villkor. När man avreglerar en marknad måste regelverket redan från början vara väl genomtänkt så att konkurrensen fungerar och det inte finns några kryphål i lagen. Är reglerna inte väl genomarbetade från början blir det mycket svårt att i efterhand rätta till. Det såg vi när Socialdemokraterna avreglerade taximarknaden och den borgerliga regeringen efter valet 1991 var tvungen att ta tag i problemen. Fru talman! Även i förslaget till naturgaslag finns det åtminstone ett tydligt kryphål och det erkände den ansvarige statssekreteraren Lars Rekke när han besökte utskottet. Men regeringen anser det inte nödvändigt att åtgärda uppenbara brister innan lagen träder i kraft - man vill vänta och se. Fru talman! Vi kristdemokrater konstaterar att regeringens förslag till naturgaslag inte är tillräckligt. Det gäller bl.a. undantag för koncession, förutsättningar för koncession, ekonomisk särredovisning och tillsyn. För att få dra en gasledning krävs det tillstånd, koncession. Men regeringen föreslår att ledningar inom hamn och industriområden samt naturgaslager ska undantas från tillståndsplikten. Detta är olyckligt av ansvars och miljöskäl. Dessa ledningar och lager kan ju bli ganska stora. Vi menar att tillstånd naturligtvis ska krävas. Vi anser också att det bör utredas om inte även de anslutningsledningar som går mellan de stora överföringsledningarna och till hushåll och företag ska vara tillståndspliktiga. Det handlar om ansvar, miljö och säkerhet. Propositionen säger att tillstånd till naturgasledning kan ges om det anses lämpligt från allmän synpunkt. Vad är "lämpligt från allmän synpunkt"? Vi kristdemokrater anser att en ny lag ska vara tydlig och entydig och kräver att det här luddiga begreppet närmare definieras. Begreppet ska inte ge uttryck för olika tolkningar. Att motsvarande begrepp finns i rörledningslagen är inget skäl till att behålla otydligheten när man nu stiftar en ny lag. Fru talman! Vi kristdemokrater värnar om miljön och oroar oss över de ökade koldioxidutsläppen. Därför kräver vi i vår motion, utifrån försiktighetsprincipen, att den som ansöker om koncession tydligt ska kunna bevisa att gasledningen inte leder till ökade koldioxidutsläpp. Vi menar också att naturgaslagen bör förtydligas så att varje form av korssubvention i naturgasföretagen motverkas. För att kunna få en sund konkurrens är det viktigt att förvaltning av handelverksamhet och försäljning av gas inte sker inom samma juridiska enhet. Annars finns frestelsen för de företag som bedriver både monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet att subventionera konkurrensverksamheten med överskottsmedel från monopolverksamheten. Även handel med olika slags energislag i ett företag bör särredovisas. Det gäller såväl privata som kommunägda företag. Fru talman! Även när det gäller tillsynen är regeringens förslag otillräckligt. Det räcker inte med att tillsynsmyndigheten ska övervaka att blanketter redovisas. Tillsyn av drift och underhåll borde självklart också inkluderas i myndighetens uppgifter, menar vi. Det kanske knepigaste i hela naturgaslagen avser definitionen av "berättigade kunder" och takten i avregleringen. Det är vår uppfattning att när man avreglerar en marknad och inför en helt ny lagstiftning måste viss hänsyn tas till det faktum att det redan finns aktörer på marknaden som är bundna av fleråriga kontrakt. Vi menar därför att gasmarknaden bör öppnas stegvis. En första marknadsöppning avseende slutförbrukare som förbrukar mer än 25 miljoner kubikmeter naturgas per år och förbrukningsställe anser vi vara rimligt. Det stämmer också väl överens med minimikravet i EG-direktivet. Men vi vet att mot detta kan hävdas att det blir alldeles för få som under de första åren kan åtnjuta fördelarna med avregleringen. Det kan också hävdas att man skyddar Vattenfalls dominerande ställning som importör och stor ledningsägare med full insyn i de andra aktörernas villkor. Å andra sidan skulle Vattenfall Naturgas vid en gräns om t.ex. 5 miljoner kubikmeter fortfarande inta en särställning. Fru talman! Vad vi alla ska komma ihåg är att även om Sverige inleder avregleringen försiktigt är öppningstakten snabbare än i direktivet. Med stor sannolikhet kommer vi den 1 januari 2006 att ligga i framkanten i Europa då vi öppnar för samtliga kunder. En jämförelse av kundernas situation blir naturligtvis beroende av i vilket tidsperspektiv man ser på avregleringen. Vi vet att enskilda företag kan uppleva konkurrensnackdelar i inledningsskedet, men på sikt blir effekterna för det svenska näringslivet säkerligen inte sämre än i övriga Europa genom vår snabbare totala marknadsöppning. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Folkpartiet motsätter sig en storskalig introduktion av naturgas, fossilgas, i Sverige. En konsekvens av en förtida avveckling av kärnkraften är ökade risker för att ånyo tvingas in i nya storskaliga energisystem som i sin tur skapar ett tryck på introduktion av naturgas i stor skala i Sverige. Om naturgas för elproduktion ersätter utsläppsfri kärnkraft så blir resultatet kraftigt ökade utsläpp av såväl koldioxid som kväveoxider. Vi anser att etableringen av en naturgasledning genom Sverige direkt skulle motverka intentionerna i Kyotoöverenskommelsen. En sådan ledning skulle för överskådlig tid låsa fast vårt land i ett ökat fossilbränsleberoende. En ökad användning av naturgasen skulle leda till en väsentlig ökning av koldioxidutsläppen och omintetgöra koldioxidmålet. Dessutom skulle naturgasen endast i mycket begränsad omfattning komma att tjäna som utbyte för olja och kol, eftersom dessa bränslen delvis har ersatts av biobränslen. I stället blir det biobränsleanvändningen i de kommunala värmeverken i södra och mellersta Sverige som kommer att hotas. Fru talman! Folkpartiet anser att regeringens förslag om att slutförbrukare som förbrukar mer än 25 miljoner kubikmeter naturgas per år och förbrukningsställe ska anses vara berättigade kunder faktiskt är väl avvägt. Denna nivå överensstämmer med det i direktivet angivna minimikravet. Enligt vår uppfattning är det viktigt att naturgasmarknaden i Sverige öppnas för konkurrens så fort det är praktiskt möjligt med hänsyn till de avtalsbindningar som finns på naturgasmarknaden i Sverige. Det är dock angeläget att öppningstakten anpassas till rådande förhållanden på marknaden. Dagens naturgasmarknad är till stora delar uppbyggd på långsiktiga take or pay-kontrakt. Dessa avtal tillkom under en tidsperiod då naturgasmarknaden i princip var en monopolmarknad. Leverantörer och köpare har ingått avtalen under helt andra förutsättningar än dem som införts i och med genomförandet av gasmarknadsdirektivet. Enligt vår mening vore det därför inte konkurrensneutralt att ändra marknadsförutsättningarna med risk för att missgynna den ena avtalsparten. Under åren 2000-2003 kommer en stor del av de här långa take or pay-kontrakten att löpa ut. Vi instämmer därför i regeringens bedömning att öppningstakten bör omprövas 2003. Enligt vår mening bör regeringen vid denna omprövning studera möjligheten att sänka den aktuella nivån så mycket som möjligt för att främja konkurrensen på området. Marknaden ska öppnas för samtliga kunder senast den 1 januari år 2006. Genom att öppna hela marknaden senast detta år når Sverige en total och snabbare öppning än vad direktivet faktiskt föreskriver. Fru talman! I dag sker import av naturgas i praktiken av ett enda företag - det statligt ägda Vattenfall Naturgas AB, genom långtidskontrakt med det danska statliga Dong Naturgas, som också är delägare i det svenska bolaget. Vattenfall Naturgas kommer därför att under fem år både ha importmonopol och vara aktör på en avreglerad slutkundsmarknad, med full insyn i de andra aktörernas villkor.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

Fru talman! Miljöpartiet motsätter sig en fossilgasintroduktion i Sverige och nya stora fossilgasledningar bl.a. av det skälet att det skulle göra situationen för biobränsleanvändningen ännu svårare än vad den redan är. Det skulle också medföra ökade koldioxidutsläpp. För ungefär ett år sedan förde vi en debatt kring detta ämne här i kammaren. Nu är det lite svårt att debattera mot Centerns företrädare, eftersom de inte är här. Jag hade tänkt säga en del vassa saker om Centern. Genom en märklig verbal konstruktion blev det så vid det tillfället att Centern motsatte sig Miljöpartiets och en del andra partiers möjligheter att hindra en storskalig introduktion av fossilgas i Sverige. Sedan gick man ut från Centerns sida och sade att det var precis tvärtom - att Centern skulle ha hindrat introduktionen i Sverige. Nu hade Centern i det här betänkandet möjlighet att visa sin vilja att stoppa nya ledningar återigen. Men återigen har man svikit. Jag vill att den nya fossilgaslagstiftningen ska utformas så att det finns möjligheter att avstyrka tillståndsansökningar med hänvisning till allmänna energipolitiska hänsynstaganden, och främst energipolitiska mål och riktlinjer beslutade av riksdagen. Det är väldigt viktigt, och det bör uttryckas direkt i lagtexten eller åtminstone i viktiga förarbeten. Det fanns en sådan möjlighet i rörledningslagen. Medan vi har jobbat med de här frågorna har vi begärt att den möjlighet som fanns där skulle tas in i den nya lagen om fossilgas. Man har i stort sett kopierat bestämmelserna om koncession från rörledningslagen, men man har lyft ut det lilla stycke som skulle ge möjlighet att avvisa koncession av energipolitiska skäl. Det tycker vi är mycket märkligt, men i och för sig hade vi väl kunnat vänta oss det av Socialdemokraterna och Vänstern, eftersom vi är medvetna om att de inte har någonting emot en fossilgasintroduktion i Sverige så snart företag ansöker. Men vi hade hoppats att Centern åtminstone denna gång skulle sätta klackarna i backen, vilket man inte gjorde. Sedan kommer jag till det här med 25 eller 5 miljoner kubikmeter för att man ska få köpa gas på egen hand. Detta är svåra avvägningar, och avvägningar mellan långsiktiga spelregler och förutsägbarhet för företagen. Det handlar om möjligheterna för mindre företag att få tag i billig fossilgas på kort sikt. Jag delar även bedömningen att detta kanske försämrar möjligheterna för de mindre företagen att på lång sikt få relativt billig gas. Det är också väldigt viktigt att vi har långsiktiga spelregler och förutsägbarhet för företagen. De hänsynen fick ta överhand i mina bedömningar.

Fru talman! På grund av tidsaspekten i kammaren ska jag begränsa mitt anförande till att bara yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Jag ska också kommentera Ingegerd Saarinens påstående om att det är en storskalig satsning vi gör. Det är inte frågan om det, Ingegerd Saarinen. I dag har vi att fatta beslut om en ny naturgaslag. I den säger vi ingenting om några nya ledningar. Det kommer vi att behandla vid ett senare tillfälle, den dagen när något företag kommer och vill ha koncession. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga motioner.
Fru talman! Genom att i koncessionsvillkoren i lagen ta in att man skulle kunna säga nej till nya fossilgasledningar av energipolitiska skäl hade man fått en möjlighet att säga nej av sådana skäl. Jag tycker att det hade varit viktigt. Dessutom glömde jag att yrka bifall till våra reservationer, vilket jag gör nu.
Fru talman! Vi kommer att besluta i den här frågan i morgon, Ingegerd Saarinen. Om det finns någon som vill bygga en naturgasledning i Sverige ska det göras utifrån kommersiella villkor. Staten ska inte gå in och subventionera några sådana saker. Det sade vi också i den föregående debatten här i kammaren om den storskaliga naturgasdiskussionen som Miljöpartiet då förde. Detta ska ju prövas utifrån de miljöskäl och de energibehov vi har. Det behöver vi kanske göra så småningom, men i dag ska vi inte fatta något beslut om någon storskalig naturgasledning. Vi ska öppna de gasledningar som finns i dag i södra Sverige för konkurrens. Det är detta det nya gasmarknadsdirektivet tar hänsyn till, ingenting annat.
Fru talman! Det är just det jag opponerar mig emot. Jag anser att det, när ansökningarna kommer in, ska vara möjligt att säga att det inte är förenligt med den energipolitik som vi för i Sverige att bygga dessa ledningar. Det ska vara möjligt att säga så. Jag skulle gärna vilja höra vad Nils-Göran Holmqvist säger. Anser Nils-Göran Holmqvist att det med den här lagen kommer att vara möjligt för Socialdemokraterna att förhindra en ledning om man skulle vilja göra det av energipolitiska skäl?
Fru talman! Jag är inte beredd att här i dag säga att vi ska säga nej till naturgasens användning i Sverige. Vi har naturgas i Sverige i dag. Jag ser inte att det finns någon anledning att säga nej till den i dag. Vi får väl se vad som händer när vi kommer till diskussionen om vi ska ha naturgas. Vi har sagt vid ett antal tillfällen att naturgas är möjlig att använda, och att detta ska göras utifrån kommersiella villkor. Jag tycker att Ingegerd Saarinen ska ta detta ad notam. Staten själv ska inte satsa på någon storskalighet. Det ska göras utifrån marknadsmässiga skäl.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande handlar alltså i första hand om förslag till en ny naturgaslag som är föranledd av ett EG-direktiv. Lagen syftar till att öka konkurrensen på gasmarknaden och skapa en inre marknad för naturgas. Den svenska naturgasmarknaden är relativt liten och måste därför behandlas med viss varsamhet vid en marknadsöppning. Vi är nog allihop egentligen överens om att volymen 25 miljoner kubikmeter naturgas för att betraktas som berättigad kund inte leder till en marknadsöppning värd namnet. Konkurrensen ökar inte nämnvärt. Situationen på den lilla svenska naturgasmarknaden är dock sådan att det går att motivera den försiktiga marknadsöppningen. Den svenska planen för marknadsöppning innebär emellertid att naturgasmarknaden öppnas för samtliga kunder senast den 1 januari 2006, dvs. några år tidigare än vad direktivet anger. Vänsterpartiet stöder denna balanserade marknadsöppning. Fru talman! I detta ärende behandlas också ett antal motioner som tar upp naturgasens roll i det svenska energisystemet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt Miljöpartiet, dvs. de partier som inte ingår i 1997 års energiuppgörelse är oroliga för en storskalig introduktion av naturgas i det svenska energisystemet. Utskottet hänvisar till tidigare beslut att det inte är aktuellt med en storskalig introduktion av naturgas i Sverige. Däremot är det angeläget att det befintliga naturgasnätet på västkusten utnyttjas till fullo. Det är intressant att följa och studera de borgerliga partiernas agerande i naturgasfrågan. I det här betänkandet kan man se två mot varandra stående linjer. I den ena moderatmotionen vill man på alla sätt motverka ökad naturgasanvändning. Man säger där att en ökad naturgasanvändning skulle hota biobränsleutvecklingen. I en annan moderatmotion säger man att naturgasen betyder mycket för Skånes energiproduktion. Man säger också att utbyggnaden av infrastrukturen för naturgas har reducerat användningen av olja och kol kraftigt, vilket positivt påverkat miljön. Den sistnämnda motionen representerar, såvitt jag förstår, den uppfattning som finns ute i landet hos moderater och andra politiker och hos näringslivet. Det vore naturligtvis bra om man seriöst kunde diskutera naturgasens roll i Sverige. Hur kan man på ett effektivt sätt minska olja och kol i industrin? Kan man rikta en ökad naturgasanvändning till speciella regioner och verksamheter? En sådan seriös diskussion är dock, såvitt jag ser det, omöjlig så länge den borgerliga oppositionen krampaktigt håller fast vid kärnkraften. Kärnkraftsavvecklingen har emellertid påbörjats, och mycket talar för att den här processen kommer att gå allt snabbare. Fru talman! Frågan är hur länge den borgerliga låsningen i kärnkrafts och naturgasfrågan kommer att bestå. Det vore väldigt bra för landet och för svenskt näringsliv om den här politiska låsningen kunde lösas upp. Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag skulle vilja säga några ord om naturgasens - eller fossilgasens som den också kallas I västra Skåne och i sydvästra Sverige har naturgasen en marknadsandel som motsvarar marknadsandelen i Europa där naturgasen är utbyggd. Därför har jag kanske en mer positiv bild av naturgasen än vad de allra flesta i Sveriges riksdag har. Jag ska kort själv referera varför jag har det. I utredningar som finns påvisas att naturgasen slår ut olja och kol. I Malmö har t.ex. sedan starten av utbyggnaden 1985 naturgasanvändningen ökat med 38 %. Dessa 38 % har ersatt olja och kol och producerar framför allt värme. Naturgasen används ofta i värmeverk med två eller flera olika bränsleslag där grunden är biobränsle och kompletteringsbränslet som används är naturgas. Alternativen hade varit oljeeller koleldning. Ibland sägs det i debatten att naturgasen hotar biobränsleanvändningen, men många fakta talar emot detta. Sedan 1985 har biobränsleanvändningen i Sydsverige ökat från 3 % till 17 %, och utbyggnaden fortgår. Enligt min mening är det viktigt att minska användningen av olja och kol i Sverige. Jag tycker att alla vägar ut ur beroendet av olja och kol ska användas. Den i dag utbyggda naturgasanvändningen i Sydsverige har framför allt använts för värmeproduktion. Det har haft en positiv effekt på miljön. Vad som också är intressant med infrastrukturen för naturgas är att den lika väl kan användas för biogas. Redan i dag förs i Laholms kommun biogasen in i de befintliga naturgasledningarna. Det är därför kortsiktigt att förringa naturgasutbyggnaden. Den kommer på sikt att användas för biogas och kanske t.o.m. för vätgas och därigenom bli en av delarna i ett kretsloppsanpassat energisystem. I framtiden kommer vi att behöva ett mångsidigt energisystem som klarar av Sveriges energibehov även när det är torrår, vindstilla eller molnigt. Tyvärr är oftast den svenska energipolitiska debatten enkelspårig och kortsiktig. Det tycker jag är synd. Vi borde tillstå i debatten att energifrågan är komplex och komplicerad och att det inte kommer att räcka med ett sorts energisystem för att täcka det framtida energibehovet.

Fru talman! Jag tycker att det är en mycket intressant bild som Ewa Thalén Finné ger. Jag var själv tidigare inne på att det skulle vara bra om man kunde få en hyfsad och seriös diskussion om naturgas och över huvud taget om energipolitik. Det är klart att det är intressant för mig att veta om Ewa Thalén Finné tror att den låsning vi har haft de senaste åren, beroende på kärnkraftsavveckling och annat, också i naturgasfrågan på något sätt är möjlig att lösa upp. Det skulle naturligtvis vara intressant för många parter i det här landet.
Fru talman! Frågan är väl om det är möjligt. Som jag ser det måste samtliga partier släppa på alla sina låsningar. Det intressanta i energidebatten är väl om vi kanske kunde lyfta fram även kärnkraften med Rubbiametoden som förkortar det utbrända bränslets lagringstid från om det var 10 000 år till 100 år. Om vi kan ha en öppen debatt om naturgas och vindkraft och om att det ska ske på kommersiella grunder tror jag att samtliga partier, eller i alla fall nästan samtliga, skulle kunna ha en öppen och seriös debatt. Men eftersom alla i princip har låsningar försvårar det debatten. Men om alla kan vara överens om att det är en komplicerad och komplex fråga ökar förutsättningarna för en seriös debatt.
Fru talman! Jag håller med Ewa Thalén Finné om detta. Däremot är det klart att vi nu har påbörjat en avveckling av kärnkraften. Mycket tyder väl på att intresset för att sätta in stora miljardinvesteringar för att hålla verken i gång kommer att minska undan för undan. Hittills har de som förespråkar framför allt kärnkraft på något sätt motsatt sig andra energislag och främst naturgas. Kan vi vara eniga om att det i alla fall inom några år skulle vara möjligt att mer seriöst diskutera även den här energikällan?
Fru talman! Som dagens energimarknad ser ut kan jag instämma i att det kanske inte är någon som inom något energislag är villig att stoppa in miljardinvesteringar. Men på sikt tror jag att om man tillåter mer kommersiella grunder och marknadslösningar kommer många av frågorna att lösas av industrin. En förutsättning är då att det inte blir politiska interventioner i beslut utan att marknaden faktiskt får titta på de olika lösningarna tillsammans, naturligtvis, med politikerna. Men vi kan inte låsa oss och säga: Vi tar bort det här. Det är det jag upplever som ett problem. Man diskuterar ett energislag i taget i stället för att ta helheten. Jag tror att på några års sikt kommer vi att vara tvungna att diskutera energifrågan utifrån ett helhetsperspektiv.

Fru talman! Bakom varje brott finns minst ett brottsoffer. Samhället har under alldeles för lång tid, enligt vår uppfattning, ägnat alldeles för lite uppmärksamhet åt dem som blir offer för olika typer av brott. Samhället måste kraftigt markera att det står på brottsoffrets sida. Det behöver inte röra sig om de allra grövsta brotten. Även vid s.k. vardagsbrottslighet utsätts brottsoffret för stort obehag, och många brottsoffer tvingas leva med rädsla och oro under lång tid, kanske för resten av sitt liv. För den som inte utsatts för brott kan det kanske vara svårt att sätta sig in i den kränkning som många brottsoffer upplever och tvingas leva med. Allra bäst är naturligtvis om man kan förebygga brott. Rättsstatens viktigaste uppgift är att skydda sina medborgare mot brott. Här har de kraftiga besparingarna som rättsväsendet utsatts för sedan 1994 naturligtvis satt sina spår genom färre uppklarade brott. Återfallsförbrytare har kunnat begå det ena brottet efter det andra och lämna det ena brottsoffret efter det andra i spåren av sin framfart. BRÅ har i en undersökning som publicerades för några veckor sedan letat fram de tio personer som samlat på sig mest lagföringar. Totalt har dessa tio lagförts 1 440 gånger för sammanlagt 2 700 brott och dömts tillhopa till 130 års fängelse. Självklart kan dessa personer ha begått betydligt flera brott utan att ha blivit upptäckta. Undersökningen visar inte hur många brottsoffer som enbart dessa personers framfart lämnat efter sig, men det är åtskilliga. Nuvarande praxis och rättstillämpning med s.k. mängdrabatt för återfallsförbrytare gynnar verkligen inte de som är eller riskerar att bli brottsoffer i framtiden. Något borde göras, men majoriteten i denna kammare och justitieministern tycker tydligen att det är bra som det är. Besparingarna inom kriminalvården medför också att de brottslingar som åker fast inte alltid kan få den vård och rehabilitering som vi anser vara en mycket viktig förutsättning för att han eller hon efter sin frigivning ska ha bättre förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk. Här har regeringen och dess stödpartier ett stort ansvar som man inte kan komma ifrån. Ett kännetecken för socialdemokratisk kriminalpolitik var länge att intresset i första hand inriktade sig på brottslingarna och deras uppväxtförhållande, sociala situation och hur de upplevde fängelsestraffet. Oftast försökte man hitta en förklaring till brottslingens handlande som minskade gärningsmannens personliga ansvar för vad han eller hon åsamkat sitt brottsoffer. Bland det första den borgerliga regeringen gjorde efter sitt tillträde hösten 1991 var att se över hur stödet till brottsoffren skulle kunna förbättras. Ett omfattande reformarbete inleddes som har lett till ett antal förbättringar. Men mer återstår att göra och vi moderater anser att arbetet med att stärka brottsoffrens ställning har gått och går alldeles för långsamt. Fru talman! Vi moderater anser att de förslag som Brottsofferutredningen lade fram bör genomföras. En del av förslagen från utredningen är fortfarande föremål för beredning inom Regeringskansliet. Vi vill understryka vikten av att detta arbete bedrivs skyndsamt, och vi förväntar oss att regeringen snarast återkommer till riksdagen med resterande förslag. Denna uppfattning har vi uttryckt i reservation 1, som jag härmed yrkar bifall till. Samtidigt vill jag påpeka att vi naturligtvis står bakom även övriga reservationer och särskilda yttranden där vi moderater finns med. Fru talman! Antalet kvinnor som hotas eller misshandlas är stort. Det finns dessutom all anledning att tro att mörkertalet är mycket stort då dessa brott ofta begås bakom hemmets stängda dörrar. Kvinnomisshandel begås ofta av en man som kvinnan är socialt, känslomässigt och ekonomiskt beroende av. Ofta sker misshandeln och förnedringen inför barnen. Många kvinnor har mördats av sina män eller sambor. Kvinnofridslagstiftningen är ett steg i rätt riktning, även om jag länge har haft en känsla av att lagstiftningen inte fungerar så effektivt som i alla fall jag hade hoppats. Den rapport som BRÅ lämnade i slutet av förra veckan ger faktiskt stöd åt mina misstankar. Av drygt 1 000 polisanmälningar om grova kvinnofridskränkningar har endast var tionde lett till åtal. Omkring 40 % av anmälningarna har lagts ned. Det återstår mycket att göra. Vi moderater har lagt fram ett antal förslag för att öka skyddet för de utsatta kvinnorna. Svaret från regeringsföreträdarna och dess stödpartier brukar vara: avvakta, är redan på gång, enligt vad utskottet inhämtat kommer det att ... I de motioner som behandlas i dagens betänkande har vi moderater lagt ett flertal olika förslag för att förbättra situationen för förföljda kvinnor, förslag som, om de hade varit genomförda, skulle ha kunnat rädda några kvinnor från att mördas av sina f.d. män eller sambor samt förhindra ytterligare tragedier i framtiden. Även om män som misshandlar kvinnor döms och straffas upplever ofta kvinnorna att det är deras rörelsefrihet som begränsas i stället för gärningsmannens. Detta är inte acceptabelt, och de åtgärder som vi vidtar måste hela tiden utgå från den förföljda kvinnans situation. Vi moderater föreslår att bestämmelserna avseende besöksförbud ska ses över och ändras. Vi kräver att straffet för överträdelse av besöksförbudet skärps, att straff ska utdömas även i s.k. ringa fall och att straffmaximum höjs från nuvarande ett år till två år. Fru talman! Besöksförbudslagen är ett sätt att skydda de utsatta kvinnorna. Såväl antalet besöksförbud som antalet anmälda brott mot besöksförbudslagen har ökat kraftigt under 1990-talet. Uppklarningsfrekvensen vid överträdelse av besöksförbudslagen uppgick 1997 till 45 %, vilket innebär att den minskat sedan 1990, då faktiskt 82 % av dessa brott klarades upp. Det är allvarliga signaler om att något inte fungerar som det ska. Den låga uppklarningsprocenten för brott mot besöksförbudslagen beror på att i många av de anmälda fallen ord står mot ord. Någon ytterligare bevisning föreligger inte varför brotten i dessa fall förblir ouppklarade. Resurserna till polis och åklagare har dessutom dragits ned under socialdemokratisk regeringstid, vilket ytterligare har försämrat möjligheterna att säkra bevis vid misstanke om brott mot besöksförbudslagen. Vi anser att ett besöksförbud borde kunna kombineras med elektronisk övervakning i de fall mannen inte respekterar besöksförbudet. Härigenom tydliggörs att det är mannens rörelsefrihet som ska begränsas, inte kvinnans. BRÅ har haft regeringens uppdrag att göra en förstudie av de praktiska och tekniska förutsättningarna för en förutsättningslös elektronisk övervakning av män som begått brott mot besöksförbudslagen. Enligt rapporten utgör inte, med nuvarande teknik, elektronisk övervakning av besöksförbudet något egentligt skydd mot män som verkligen bestämt sig för att skada eller på annat sätt trakassera en kvinna. Men detta innebär inte att man ska skrota metoden. Elektronisk övervakning verkar avskräckande på en del män som annars varit benägna att bryta mot besöksförbudslagen. Elektronisk övervakning kan också ge den förföljda kvinnan en förvarning om att mannen är i närheten, och göra det möjligt för henne att sätta sig i säkerhet och hinna larma polisen. Den elektroniska övervakningen ger dessutom möjlighet att skapa klarhet i om brott har begåtts, dvs. - och det är mycket viktigt - om mannen trots förbudet varit i närheten av kvinnans bostad och om han har försökt manipulera med fotbojan. I ett interpellationssvar den 16 april 1999 angående elektronisk övervakning av män med besöksförbud sade justitieministern: Innan vi kan ta ställning till införandet av en försöksverksamhet måste dock också de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna utredas. När detta har gjorts ska jag återkomma med ett ställningstagande till möjligheten att införa ett sådant system. Av utskottsmajoritetens skrivningar verkar inget ha hänt på de 14 månader som gått sedan dess. Detta är anmärkningsvärt och borde få utskottsmajoriteten att bli lika otålig och missnöjd som vi som reserverat oss. I en debatt i TV 3 den 7 juni pläderade skvinnornas ordförande Inger Segelström för fotboja på misshandlande män med besöksförbud. Hon och övriga socialdemokrater, kvinnor såväl som män, har tidigare haft möjligheten att rösta på våra förslag om fotboja på män som förföljer, hotar och misshandlar kvinnor. Det skulle vara intressant att höra om Socialdemokraterna här i dag kan ställa sig på Inger Segelströms och vår sida när vi tycker att det här är en viktig angelägenhet. Fru talman! Jag vill nämna ytterligare några åtgärder som vi moderater föreslår för att komma till rätta med våldet mot kvinnor. I januari i år fastställde Högsta domstolen att man kan dömas till villkorlig dom och samhällstjänst om man misshandlat en kvinna, trots att, enligt hovrätten, gärningsmannen gjort sig skyldig till misshandel som inte är ringa. Min fråga till utskottsmajoriteten är: Är ni beredda att ta initiativ till en straffskärpning, eller tycker ni att det är tillfredsställande att man dömer till villkorlig dom med samhällstjänst för denna typ av brott? Exempel på övriga förslag som vi lägger fram är att våldsbrottslingars möjlighet till permission och frigång ska inskränkas. Kvinnans behov av skydd ska alltid väga tyngre än gärningsmannens intresse av att få permission. Vi vill också ha en skärpning av sekretesskyddet, och förföljda kvinnors möjlighet att få fingerade personuppgifter måste underlättas. Fru talman! Anita Sidén kommer senare i debatten att fortsätta att utveckla de ståndpunkter som vi redovisar i övriga reservationer och särskilda yttranden till betänkandet.

Fru talman! Det känns gott att vi i Sverige är så eniga i frågor som handlar om våldsbrott och brottsoffer. Kriminalpolitik har två huvudfunktioner. Den ska vara brottsförebyggande, och den ska vara reparativ. Den ska motverka, och den ska städa upp det som inte har fungerat i det brottsförebyggande arbetet. Helhetsperspektivet är A och O, och det måste förena ett generellt samhällsperspektiv med speciella insikter om orsaker till brott. Hårdare straff har aldrig löst problem med ökad brottslighet. Vänsterpartiet tror inte att det kommer att göra det i framtiden heller. Vi tror på tanken att se orsakerna, och satsa mer på förebyggande åtgärder. Trots att vi i Sverige följer barnkonventionen jämförelsevis väl, finns det ett stort antal barn i vårt land som inte har det bra. Orsakerna kan variera. En del barn lever med föräldrar som missbrukar alkohol eller narkotika. En del barn lever med föräldrar som misshandlar sina barn fysiskt eller psykiskt. I en del fall är det synligt och känt, men i en del fall sker det mycket dolt. En del barn lever med föräldrar som inte förmår se barnens behov före sina egna. Det kan handla om föräldrar som prioriterar arbete och karriär före allt annat. Det kan handla om föräldrar som efter en skilsmässa helt styrs av att strida med den tidigare partnern och använder barnen som ett verktyg i striden. Det kan handla om föräldrar som så gärna vill att deras barn ska lyckas att de inte förmår skilja på barnens och sina egna behov. Det kan också handla om barn som inte får tillräckligt med trygghet, bekräftelse och kärlek av sina föräldrar på grund av att föräldrarna inte själva har fått det av sina föräldrar, och därför inte vet hur man ger trygghet och kärlek till sina egna barn. Det behöver inte alls handla om klasstillhörighet. Det kan t.o.m. vara så att till synes framgångsrika människor inte förmår tillgodose barns allra mest grundläggande behov utan att någon i omgivningen reagerar eftersom det ser så bra ut på ytan. Många barn till kända framgångsrika människor har i vuxen ålder berättat om sin barndom som kantats av känslokyla, och att de aldrig känt sig älskade eller tillräckligt goda. Barn som ofta får höra att de inte kan och därför inte duger lika bra som alla andra, känner sig heller inte tillräckligt goda och bra. Förebyggande arbete måste ske på olika nivåer, i riskgrupper, grupper där vi vet att riskerna är större att det leder till kriminalitet. Grupper som är tydliga är barn till missbrukare, barn till kriminella och dömda, barn som upplevt misshandel och kanske sett sin pappa misshandla mamma och barn som själva blivit slagna eller sett sina syskon misshandlas. Grupper som är otydliga och som vi kanske inte vet så mycket om är barn till psykiskt sjuka, barn till brottsoffer, skilsmässobarn, barn med svårigheter i skolan, barn som mobbas, invandrarbarn, flyktingbarn, arbetslösa och långtidssjukskrivna. Det finns också en stor grupp människor som av någon anledning känner sig kränkta och inte respekterade av enskilda människor eller av instanser som tillhör det vi kallar samhället. Enligt polisen är 80 % av våldsbrott alkoholrelaterade. Alkoholpolitiska beslut kan därför också vara direkt emot brottsförebyggande beslut. Vi vet att droger och kriminalitet ofta går hand i hand. Därför måste också drog och brottsförebyggande arbete gå hand i hand. Alkohol och idrott har aldrig hört ihop, i varje fall inte förr. Nu är det nästan tvärtom. Det är helt naturligt för många lagidrottare att fira eller att dränka sorgerna efter en vinst eller förlust med alkohol. När det gäller åskådare på idrottsarenor är det mycket vanligt att många är mer eller mindre berusade. Många klubbar tillverkar eget öl, vilket naturligtvis uppmuntrar supportrarna att dricka under matchtid. Många arenor har numera starkölsförsäljning, vilket tidigare varit helt otänkbart. Att det sedan utbryter slagsmål, ibland med dödlig utgång, verkar många stå helt oförstående inför. För några veckor sedan spelades en ligamatch i fotboll i Danmark mellan ett turkiskt och ett engelskt ligalag. Anledningen till att matchen var på neutral plan var att det hade varit så stökigt när de spelade på sina hemmaarenor i sina länder. TV sände från Köpenhamn kvällen innan. Supportrar satt på uteserveringar och drack öl. En del stod upp med knutna händer och skrek hejaramsor. Vissa såg ut och betedde sig som adrenalinstinna djurhannar som inför strider om honor hetsar och blåser upp sig för att vinna över, skada och även döda sin konkurrent. Allt var bäddat för slagsmål, vilket också skedde. Kan det vara så att alkoholbruket, eller missbruket i detta fall, är så heligt att det är värt våld, skador, död, rättegångar, fängelseplaceringar och kostnader för rättsväsende och andra delar av samhället? Samhället blir hårdare och hårdare och våldsbrotten blir råare och blodigare. Trots detta försvinner resurser i samhället som skulle kunna användas i förebyggande syfte. De vuxna i skolan behöver vara fler. De vuxna som finns på barns och tonåringars fritis behöver vara fler. Föräldrar behöver information och stöd i sin föräldraroll. Det behövs mer resurser till undervisning om tobak, alkohol, narkotika och spel. Enligt undersökningar som jag fick reda på i dag är 5-7 % av våra tonåringar beroende av spel. Jag vet inte om det är rätt väg att man för in ett nytt ämne i skolan, som det pratats om, som kallas social kompetens. Men jag tror att barn, ungdomar och även vi vuxna behöver påminnas, och en del lära sig, hur vi umgås socialt, hur vi kommunicerar, hur vi löser konflikter, hur alla får lika utrymme och plats, hur vi tar hänsyn till varandras olikheter, hur alla har rätt att känna sig respekterade, hur ett kreativt samarbete går till och framför allt att gruppen, oavsett som det är i skolan, i familjen eller i samhället i övrigt är så stark som dess svagaste länk. Alla har att vinna på att det går så bra som möjligt för så många som möjligt. Ett samhället med utslagning och segregation är grogrund och rekryteringsbas för människor som blir eller är kriminella. Det är enligt min mening inte möjligt att tala om kriminalvård utan att tala om människosyn. Vilken människosyn har då Vänsterpartiet? Vi tror att alla människor äger en stark inneboende kraft till godhet både för sig själv och för andra människor. Vi tror att det lilla oskyddade människobarnet har alla grundförutsättningar att bli en god människa och en god och laglydig samhällsmedborgare. Tyvärr blir det inte så för alla. Många omständigheter spelar in. Människobarnet tål olika mycket, och allas förutsättningar är olika. Människobarnet påverkas av sina föräldrar, sina släktingar och andra vuxna. Särskilt viktig är första läraren. Det påverkas också av mediciner, alkohol, droger, reklam, musik, film, situationer och upplevelser. Vi påverkas i hög grad av vilka möjligheter vi ges att hantera situationer och upplevelser. Varje människa är unik och måste bemötas som unik. Det som är bra för den ene kan vara förödande för den andre. Trots det måste det finnas regler och lagar som gäller för alla. Vad som kan skilja är konsekvenserna av ett lagbrott. Det torde knappast vara klokt eller effektivt att döma en alkoholist eller en narkoman till fängelse om det inte kombineras med tydliga behandlingsinsatser. Lika gäller för en del andra brott. Vänsterpartiet har bl.a. motionerat om att våldsutsatta kvinnors frihet inte ska inskränkas. Det borde vara så att mannen som begått brottet får en inskränkning i sin frihet. Det är mycket glädjande att utskottet i sitt betänkande tillstyrkt de tankarna och att frågan ska behandlas i Justitiedepartementet och förslag föreläggas riksdagen nästa år. I en flerpartimotion lyfts frågan fram att Rikskvinnocentrum borde få ett tydligt besked om de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. Även här är det glädjande att ett enhälligt utskott ställt sig bakom detta. Fru talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservationer nr 12 och nr 8. Nr 12 handlar lite grann om samverkan med Rikskvinnocentrum. Vi skriver i reservationen att det vore vettigt om Socialstyrelsen tillsammans med Rikskvinnocentrum kunde titta över om man kan inrätta en kristelefon, en telefonjour, för våldsutsatta kvinnor. Reservation nr 8 handlar om åtgärder mot prostitution. Det kan vara så att rehabilitering av könsköpare kan minska efterfrågan på könsköp. I San Francisco-modellen kan de som döms för könsköp få möjlighet att välja ett fängelsestraff eller att ingå i ett behandlingsprojekt. Den som döms får bl.a. möjlighet att träffa prostituerade som berättar om sina liv och sin tid i prostitution. I samma reservation vill vi att Sverige i EU ska arbeta för att det ska upprättas en handlingsplan mot prostitution. Eftersom det här är justitieutskottets sista debatt innan uppehållet vill jag från Vänsterpartiets sida tacka för den här terminen. Vi vill tacka utskottets ordförande Gun Hellsvik och alla andra. Vi tycker att det är en god och trevlig stämning i justitieutskottet. Sammanträdena är oftast mycket trevliga, och det gäller även de aktiviteter som inte hör till sammanträdestiden. Vi vill även tacka tjänstemännen på justitieutskottets kansli. Tack så mycket!

Fru talman! Det betänkande vi ska behandla i dag, eller rättare sagt i kväll, berör ett område som jag tror att vi alla anser vara viktigt. Jag beklagar, fru talman, att vi ska behöva debattera det ämnet under en så stark tidspress. För att inte trötta ut mina kolleger - trots att jag instämmer i det Yvonne säger om att de är så trevliga och tålmodiga - ska jag försöka att korta ned mitt anförande. Det är obestridligt så att brottsoffrens situation är svår och måste uppmärksammas och förändras. Vi kristdemokrater står bakom våra reservationer och särskilda yttranden, men för tids vinning yrkar vi bifall endast till reservation 2. I en av våra motioner tar vi upp Förenta nationernas deklaration om brottsoffers rättigheter och de viktiga grundläggande principer som ska gälla för brottsoffer. Det handlar om regler i en rad frågor som ska efterföljas enligt konventionen. Motionen och vårt yrkande kommenteras i betänkandetexten med skrivningen att Sverige i allt väsentligt följer detta. Ambitionen finns säkert, men det räcker inte om inte vi i den konkreta verkligheten kan se att dessa beslut efterlevs. Som beslutsfattare har vi att ta ställning till viktiga frågor som kan få stora konsekvenser i den enskildes vardag. Men det gäller inte enbart att fatta viktiga och genomtänkta beslut utan också att följa upp och att våga och vilja se hur det ser ut i vardagen nära människan, och i det här avseendet hur det ser ut nära brottsoffret. Låt mig ta några exempel från verkligheten. Vart tredje brottsoffer saknar när polisutredningen är färdig och rättegången avslutad förtroende för rättsväsendet. Brottsforskaren och doktoranden i psykiatri Magnus Lindgren har på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverket undersökt frågan. Bristande information ansågs vara det allvarligaste problemet. 60 % av de tillfrågade fick ingen information om brottsofferjourernas verksamhet. 42 % fick aldrig information av polisen att de hade rätt att få veta vad som hade hänt i ärendet. På frågan om man skulle anmäla en liknande händelse i framtiden svarade var femte att man var osäker. 6 % visste inte, och hela 14 % sade att de aldrig skulle göra det igen. Med detta måste vi konstatera att verkligheten inte riktigt överensstämmer med våra ambitioner. Detta är trots vad som står i konventionen om att brottsoffer ska behandlas med medkänsla, respekt samt skyddas av rättsordningen. Jag vågar påstå att det finns många brottsoffer som upplever att de inte får det skyddet. Tvärtom har vi i dag ett moraliskt underskott i relationen mellan rättsstaten och de medborgare som rättsstaten har åtagit sig att skydda mot kriminella angrepp. Det måste förändras. Varje brist i bemötandet av brottsoffret är en kränkning mot de grundprinciper som tar sig uttryck i Förenta nationernas deklaration om brottsoffers rättigheter. Regeringen anger i en mängd avseenden att väldigt mycket är på gång då det gäller åtgärder för att förbättra brottsoffrens situation. Det är bra. Men varför ska det behöva ta så lång tid? Vi skulle ha fått en proposition redan i höstas, och ännu har ingenting hänt. Därför anger vi i reservation 1 att vi inte är tillfredsställda med att regeringens beredningsarbete tar sådan tid då det gäller de förslag som lades fram av Brottsofferutredningen. Vi får väl utgå från att alla åtgärder som utredningen lade fram beaktas och att det är därför som arbetet drar ut på tiden. Men för den enskilde medborgaren som drabbas är detta svårt att acceptera. Statistik från 1998 visar att 20 104 misshandelsbrott mot kvinnor anmäldes. Av dessa ledde 4 928 till åtal. Ca 4 500 avskrevs. Det är inte godtagbart att en så begränsad del som ca 25 % av anmälningarna leder till åtal. Inte heller då det gäller de 1 000 kvinnofridsbrott som anmäldes från den 1 oktober 1998 till den 31 december 1999 är statistiken bättre. Endast 10 % av de anmälda brotten har lett till åtal. I ytterligare 10 % av fallen har åtal väckts för ett annat brott än grov kvinnofridskränkning, vanligtvis misshandel. Ca 40 % av anmälningarna avskrevs, oftast med motiveringen att brott inte kan styrkas. Resterande 40 % av brotten är fortfarande under utredning. De åklagare jag har mött bl.a. i samband med utflykter med Riksåklagarens nämnd säger att bevisläget ofta är problematiskt. Det kan vi förstå. Men i betänkandet kan vi läsa att det enligt utskottets mening är uppenbart att samhället prioriterar brottsoffren. Därmed avstyrks alla motioner som har väckts i en så angelägen fråga av motionärer som tycker att det händer så lite i verkligheten. Då det gäller polisens utbildning för att kunna bedriva utredningsarbetet på ett effektivt sätt vet vi vad som framgår av regleringsbrevet - rättssäkert, effektivt och ändamålsenligt. Andelen uppklarade brott ska öka. Men som i så många andra avseenden är verkligheten inte lika enkel. Resursbrist och bristande utbildning leder ofta till att ärenden och åtal läggs ned. Här hävdar också åklagarna att det händer att polisen inte klarar av att göra en bra utredning i det allra första skedet. Det är anmärkningsvärt. Brottsofferutredningen anser att de åtgärder som polisen i dag kan använda sig av för att skydda hotade målsägande och vittnen är tillräckliga i de flesta fall. Men frågan är hur redskapen används. Rikspolisstyrelsen har tagit fram en brottsofferhandbok som ska tjäna som en teoretisk och praktisk handledning. Detta är bra, men det räcker inte. Jag tror att det grundläggande felet är att polisens arbetssituation ser ut som den gör. Resursbristen är fortfarande gällande. Det behövs radikala förändringar och större insatser för att hjälpa brottsoffren. I en annan kristdemokratisk motion lyfter vi fram behovet av att domstolarnas lokaler ska vara anpassade så att vittnen och brottsoffer inte ska behöva konfronteras med gärningsmannen. Den här frågan har vi debatterat ett antal gånger i utskottet. I betänkandetexten hänvisas till att Domstolsverket kontinuerligt arbetar med dessa frågor genom att man vid ny och ombyggnationer beaktar de enskildas behov. Jag har ringt runt och även besökt domstolar för att se hur det ser ut i verkligheten. Det är långt ifrån tillfredsställande. Gång efter annan hamnar gärningsmannen, brottsoffren och vittnen med anhöriga i samma väntrum. I betänkandetexten framgår att Domstolsverket rekommenderar domstolarna att vid utnyttjandet av sina lokaler beakta målsägandens och vittnets behov. Det räcker inte. Vi måste ta till oss hur det ser ut i verkligheten och vidta åtgärder. Enligt budgetpropositionen 1999 har Brottsofferfonden en central funktion när det gäller stöd till dem som drabbas av brott. Effektivitet, snabbhet och hög kvalitet vid handläggningen av brottsskadeärendena är nödvändigt för att garantera det enskilda brottsoffrets rätt till ersättning och behov av trygghet och stöd. Låt mig ta ett litet exempel från verkligheten. Det handlar om Roger som blev rånad i sin affär. Han kunde ge ett bra signalement på rånarna, trots att han hade hållits under pistolhot i 12 minuter. Två män kunde bindas till rånet, och rånarna dömdes till fängelse. Roger blev tilldömd skadestånd. Men pengarna fick han vänta på. Först skulle domen träda i laga kraft. I detta fall överklagade gärningsmannen, och proceduren drog ut på tiden. Därefter gick handlingarna till kronofogden. Där blev de liggande. Jag vet inte om Roger har fått några pengar än i dag. Det var ett exempel från verkligheten. Det är den vi måste se när vi sätter in åtgärder för att förändra situationen. Vi kan inte utgå från det som har skrivits i betänkanden tidigare år och därmed anse motionen avstyrkt. Det är ibland en verklighetsflykt. Målet för vår politik måste vara att människor som har drabbats av brott har rätt att erhålla den kvalitativa och kvantitativa hjälp de behöver för att kunna återgå till ett normalt liv. Det finns många brister, och vi kristdemokrater önskar att verkligheten inte ser ut på det sätt jag just har beskrivit. Men tyvärr är sanningen ofta sådan. Till dess att den förändras och ser annorlunda ut kan vi politiker inte slå oss till ro utan vi måste agera som ansvarsfyllda beslutsfattare. FN:s deklaration om brottsoffers rättigheter måste följas.